Herr talman! Det är viktigt med gratis preventivmedel, socialministern, framför allt för de 15-16-åringar som det gäller. De 1040 kr. som vi kanske kan se som en liten kostnad kan för dem vara avgörande. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare krävt gratis preventivmedel, och det kravet står kvar med förnyad aktualitet. Vidare säger socialministern att landstingen måste inse att det lönar sig med förebyggande verksamhet. Jag vill påstå att det inte finns något landsting som i en kärv ekonomisk situation av sig självt satsar resurser på så verkligt svaga grupper som det här är fråga om. Flickor och pojkar i 15-16-årsåldern kan inte av egen kraft se till att de får den kunskap eller den undervisning som de behöver. De är inte en grupp som kan ställa krav på landstingen att i den här situationen få en väl utbyggd preventivmedelsrådgivning, ungdomsmottagning eller sexoch samlevnadsundervisning. Det går tyvärr inte till så när det gäller pengar till olika ändamål ute i landstingen i dag.

Herr talman! Jag uppfattade inte att Karin Israelsson frågade mig om aidsdelegationens pengar. Till skolorna utbetalas en hel del pengar för undervisning och utbildning när det gäller den här problematiken. Vi fick på aidsdelegationens senaste sammanträde en fyllig redogörelse för verksamheten i Stockholms län och, om jag minns rätt, också i Västerbottens län. Av den framgick att det förekommer en hög aktivitet i form av utbildning av lärare och andra personalkategorier och att man via skolornas sexoch samlevnadsprogram tar upp frågor som riktar sig speciellt till ungdom. Det är en viktig del av aidsdelegationens medel som går till detta. Elisabeth Persson tror inte på landstingen i det här sammanhanget, och jag kan lova samtliga här att jag i den dialog som vi ofta för med Landstingsförbundet skall bidra till att sprida budskapet i socialstyrelsens rapport att det måste skapas en opinion för att bryta den utveckling som pågår. Gullan Lindblad! De borgerliga partiernas konstruktiva familjepolitik bestod bl.a. av ett vårdnadsbidrag som skulle ge människor 61 kr. om dagen. Vilken gravid tonårsflicka står i den situationen att hon klarar sig på 61 kr. om dagen? Vad är det för hjälp och stöd till unga mödrar för att de skall kunna föda och ta hand om sina barn? Föräldraförsäkringen är det enda alternativet i detta sammanhang, och vi har föreslagit en utbyggnad av den till 18 månader. Det är, Gullan Lindblad, samma sak med förslagen om nedskärning av statsbidragen till barnomsorgen, vilken ju är en annan förutsättning för att de här unga mödrarna skall kunna föda och ta hand om sina barn. Inte får de någon hjälp av borgerlig familjepolitik.
Herr talman! Det är bra om aidsdelegationens pengar till en del har gått också till sexoch samlevnadsundervisningen, men det kunde kanske ha skett på ett annat vis. Jag kan hålla med om att det är lätt att så här efteråt komma med kritik, men det har parallellt byggts upp två samverkande organisationer, på detta område, och det är olyckligt att så har blivit fallet. Det är möjligt att aidsdelegationen skulle ha gjort ett bättre arbete om dess uppgifter hade åvilat något annat organ, eventuellt socialstyrelsen, som lättare hade kunnat samordna detta arbete. Av socialministerns senaste inlägg framgår att vi tror väldigt mycket när det gäller den föreliggande situationen men att vi vet mycket litet om hur tonårsflickorna egentligen resonerar. Jag tror inte att de i en abortsituation tänker på att de får föräldraförsäkring under nio månader, särskild föräldra Prot. 1988/89:18 försäkring under tre månader och sedan kanske ett vårdnadsbidrag, om det 7 november 1988 blir en borgerlig regering. Det är nog ofta helt andra saker som man funderar på. Jag skulle tro att man i Stockholmsområdet i många fall tänker på att man saknar bostad, och det kan också gälla frågor på det etiska planet. Vad vet vi om tonårsflickors syn på människovärde och andra spörsmål? De etiska delarna av problematiken är inte alls belysta. Det är sådana frågor som vi med vårt krav på tillsättande av en ny abortkommitté syftar till att få undersökta och belysta. 1980 års abortkommitté avlämnade ett betänkande, som blev föremål för behandling i riksdagen. I samband därmed skrev jag en motion med förslag om en kommitté som skulle fortsätta arbetet på området, men förslaget avslogs med hänvisning till att detta så nyligen var genomgånget. Men nu har det gått några år, och jag tycker att det finns anledning att fräscha upp denna tanke. De abortsiffror som nu redovisas ger vid handen att vi har alla skäl att vidta också denna åtgärd för att förhindra den utveckling som nu pågår.
Herr talman! Jag konstaterar att socialministern gärna vill tala om andra saker än det som vi egentligen diskuterar. Jag har icke fått något svar på frågan varför socialministern inte vill gå med på en abortutredning. Skulle det inte vara bra om samtliga politiska partier i riksdagen engagerade sig i den här viktiga frågan? Jag har inte heller fått något tillfredsställande svar på hur landstingen just nu skulle bli benägna att satsa mera på informativa och förebyggande åtgärder. I landstinget i mitt hemlän strider man om huruvida ungdomsmottagningarna skall drivas av distriktsläkare eller av specialister. Jag tror att det i många avseenden förekommer förhållanden av detta slag. Däremot är det bra att socialministern nu verkligen kommer att trycka på i landstingen och tala om hur viktig denna verksamhet är. Jag tror att det kommer att ha en stor opinionsbildande effekt i landstingen. Vi skall också se till det positiva i detta sammanhang. När det gäller uppföljande åtgärder och rådgivning efter en abort har socialstyrelsen pekat på att mycket brister i dessa avseenden. Jag skulle vilja att socialministern tar upp också detta i den diskussion som nu skall föras med representanter för landstingen. Det behövs mycket mera av forskning kring aborter, säger socialstyrelsen. RFSU framhåller att det behövs en bred vetenskaplig undersökning — för närvarande spekulerar vi bara. Det här är väl någonting som regeringen med socialministern i spetsen verkligen skulle kunna initiera. Forskningen ligger ju på regeringens och riksdagens bord. Jag förväntar mig förslag också i den riktningen. Till sist vill jag returnera frågan om familjepolitiken: Vilken hjälp och vilket stöd har den tonåriga flickan med nuvarande föräldraförsäkring och familjepolitik? Hon är i regel mycket lågt sjukpenningplacerad. I allra värsta fall har hon — vilket är ganska vanligt när det gäller dessa flickor — över huvud taget ingen social trygghet. Hon har med tanke på den socialdemokratiska synen inte heller mycket att vänta sig, om hon vill stanna hemma. Hon vill 43 kanske ha sitt barn och dessutom ta några dagbarn. Vi vet att ärendet då måste gå ända upp i kammarrätten för att hon över huvud taget skall få rätt att räkna in sina egna barn i barnomsorgen. Socialdemokraterna anser inte heller att en ung mamma skall kunna få socialbidrag för att vara hemma och sköta det viktiga arbetet med sitt eget barn. Detta kanske vi kan diskutera i ett annat sammanhang. Socialministern torde också mycket väl veta att det i det moderata familjepolitiska programmet finns ett förslag om skatteavdrag som återbäring för dem som har mycket låga inkomster.
Herr talman! När Gullan Lindblad beskyller mig för att diskutera andra saker än dem som behandlas i interpellationen och frågorna vill jag säga att det ju är Gullan Lindblad som har tagit upp frågorna, och jag tycker att det är min skyldighet att besvara dem. När Karin Israelsson beklagade att aidsdelegationen kommit till och att den finns på så socialdepartementet, i stället för på socialstyrelsen, kan jag bara tala om att det var socialstyrelsens dåvarande chef som kom till socialdepartementet och aktualiserade frågan om bildandet av en aidsdelegation. Man ansåg att det gällde en farsot som det var nödvändigt att ta itu med på politisk nivå. Jag tror att aidsdelegationen har haft stor betydelse när det gällt att samordna olika verk. Det är ju inte bara en fråga för socialstyrelsen. På sikt skall naturligtvis de verk som svarar för vissa verksamheter ta hand om dessa. Som Karin Israelsson så riktigt säger kan det saknas bostad. Det kan finnas många olika orsaker till att man inte kan ta hand om sina barn. Fortfarande gäller, Gullan Lindblad, att föräldraförsäkringen ger ett bättre stöd. Om barnomsorgen hörde jag inte någon kommentar från Gullan Lindblads sida. Det behövs naturligtvis ekonomiskt stöd till de flickor som det rör sig om, så att de kan klara situationen. Det är ganska orimligt att begära att jag i dag skall kunna ta ställning till alla de förslag som finns i socialstyrelsens rapport, som ännu är preliminär. Jag har emellertid sagt att jag i princip stöder flertalet av förslagen, som vi naturligtvis får ta ställning till. Beträffande en ny abortkommitté vill jag säga att jag inte tror att det är en sådan som behövs i det här sammanhanget. Med tanke på de förslag till åtgärder som socialstyrelsen har lagt fram och med tanke på de goda resultat som vi sett tidigare — Gotlandsförsöket t.ex. — tycker jag att vi, innan vi tillsätter en ny utredning, skall använda oss av de metoder som har visat sig vara framgångsrika. Jag tror att detta ger resultat.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder som jag har vidtagit för att rätta till den krisartade situationen inom rättspsykiatrin och om jag är beredd att utan dröjsmål vidta åtgärder för att rätta till missförhållandena och förkorta de långa väntetiderna för rättspsykiatriska undersökningar samt när förslag i ärendet kan väntas. Barbro Westerholm har frågat mig vad regeringen avser göra för att snabbt komma till rätta med de rådande missförhållandena inom rättspsykiatrin. Gullan Lindblad har också frågat mig om regeringen avser att snarast bevilja medel till ett larmsystem vid den rättspsykiatriska kliniken i Huddinge. Jag besvarar interpellationen och frågorna i ett sammanhang. Olika åtgärder för att förkorta vänteoch undersökningstiderna inom den rättspsykiatriska verksamheten har vidtagits inom de ramar som den befintliga organisationen och lagstiftningen ger, åtgärder som dock visat sig vara otillräckliga för att skapa en varaktigt fungerande verksamhet. Enligt regeringens bedömning måste en genomgripande reform av verksamhetsområdet genomföras, och arbete pågår inom regeringskansliet med att förbereda en sådan reform. Denna innefattar förutom en ny lagstiftning om det rättspsykiatriska undersökningsförfarandet också en väsentlig effektivisering genom att ansvaret för att utföra rättspsykiatriska undersökningar övergår från staten till sjukvårdshuvudmännen. En förutsättning för reformen är att en överenskommelse kan träffas mellan staten och sjukvårdshuvudmännen i dessa frågor. Förhandlingar pågår och enligt vad jag fått veta är de nu inne i ett avgörande skede. Min avsikt är således att förslag till reform, sedan de omfattande lagstiftningsfrågorna behandlats av lagrådet, skall kunna framläggas för riksdagen genom en proposition under våren. Vid sidan av detta arbete med att angripa de grundläggande orsakerna till den problematiska situationen har en rad olika åtgärder genomförts i syfte att bemästra problemen i ett mer kortsiktigt perspektiv. Åtgärderna genomförs i första hand av socialstyrelsen som är chefsmyndighet för verksamheten. Nya allmänna råd och föreskrifter rörande undersökningarnas utförande och en särskild studie om förbättring av rutiner m.m. vid Lunda-kliniken i samverkan med statskontoret är exempel på åtgärder som nu är aktuella. Under oktober månad i år har socialstyrelsen vidare beslutat att vissa nya principer och rutiner skall tillämpas i syfte att korta undersökningstiderna. På regeringens uppdrag genomfördes också fram till sommaren 1988 en tidsbegränsad särskild undersökningsverksamhet i samarbete med vissa sjukvårdshuvudmän. Effekten av vidtagna åtgärder följs upp löpande och läggs till grund för överväganden om vilka ytterligare insatser som kan komma att behövas. De åtgärder som i det kortare perspektivet kan vidtas måste samordnas med att bl.a. förhandlingar och andra förberedelser för en organisationsförändring pågår. Min bedömning är därför att den viktigaste åtgärden för att också i det kortare perspektivet angripa den problematiska situationen inom rättspsykiatrin är att ett samlat förslag till en utformning av en betydligt effektivare 45 verksamhet kan presenteras. Som jag redan påpekat pågår ett aktivt arbete inom detta område. När det gäller larmsystemet vid kliniken vid Huddinge sjukhus kan jag informera om att regeringen den 3 november fattade beslut om att ett nytt larmsystem snarast skall installeras.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

Sådant gagnar knappast vare sig myndigheterna eller regeringen. Jag vill nu fråga: Kommer regeringen att också föreslå erforderliga medel till larmsystemet? Det handlar om ca 1,3 milj.kr. som socialstyrelsen tyvärr inte har i sin budget. När det gäller min interpellation är frågorna och oron av gammalt datum. Regeringens handlande -— eller rättare sagt brist på handlande — beträffande rättspsykiatrins situation har på många håll betecknats som en skandal. I Sverige följs helt enkelt inte lagen när det gäller väntetiderna för rättspsykiatrisk undersökning, vilket bl.a. innebär att sjuka personer kan få sitta i isoleringscell i flera månader i väntan på en rättspsykiatrisk undersökning. Det är inte för inte som väntetiderna kritiseras av bl.a. kriminalvårdsstyrelsen, JO, riksrevisionsverket och riksdagen och dess revisorer samt nu är föremål för Europarådets granskning. Den genomgripande reformeringen av verksamheten som socialministern talar om i sitt svar sägs nu förberedas i regeringskansliet. En proposition lär kunna förväntas till våren. Jag får då säga att regeringen har tagit god tid på sig. Redan 1981 fick den dåvarande regeringen ett förslag om att rättspsykiatrin skulle överföras till landstingen. Sedan har frågan långhalats. Förhandlingarna med landstingsförbundet sägs nu, hösten 1988, vara inne i ett avgörande skede. Socialstyrelsen har i sin anslagsframställning varje år påtalat den allvarliga situationen, och socialutskottet kom vid budgetbehandlingen 1986/87 med en mycket skarp kritik med anledning av de långa väntetiderna och underströk att regeringen snarast borde förelägga riksdagen en anslagsframställning, så att de långa köerna skulle kunna minskas. Ett enigt socialutskott stod bakom denna begäran. Verksamheten har ju under ett helt årtionde varit utsatt för rigorösa besparingar och ännu har ingenting radikalt hänt — även om jag medger att socialstyrelsen har försökt att avhjälpa en del problem. Det skall dock sägas att även socialstyrelsen har fått utstå ganska besk kritik för sommarstängda avdelningar och för att antalet vårdplatser har minskats kraftigt under senare år. Huvudorsaken till problemen inom rättspsykiatrin tycks vara att en uppgörelse inte kunnat nås i huvudmannaskapsfrågan. Detta till trots borde medel beviljas nu, så att verksamheten kan bedrivas enligt lag. Det finns faktiskt ingen ursäkt i den frågan. Med tanke på riksdagens allmänna uppslutning kring behovet av en änni ä jui Er n rättspsykiatri Människors väl och ve skall ju inte vara beroende av en organisationsform. Omde Sy
Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret. Vi är ense om att rättspsykiatrin utgör ett stort problem. Den fråga vi nu diskuterar är faktiskt en större skandal än någon av dem som har debatterats flitigt i massmedia under senare år. De bristfälliga förhållandena inom rättspsykiatrin drabbar en grupp av de sämst ställda i vårt samhälle: svårt sjuka människor som på grund av svåra brott berövats sin frihet och får tillbringa långa tider i häkte i väntan på vård och behandling. Problemet är gammalt. Redan 1978 tog socialstyrelsen itu med frågan och överlämnade 1981, precis som Gullan Lindblad sade, en utredning till regeringen med förslag till lösningar. Förslagen innebar ändring av huvudmannaskapet så att rättspsykiatrin skulle föras över till landstingen och där samordnas med den psykiatriska vården. Därmed skulle man kunna undanröja bristen på kontinuitet i vård och behandling och åstadkomma en sammanhängande vårdkedja till gagn såväl för patienter som för personalen, som därmed skulle kunna arbeta mer rationellt. I samma utredning visades att förändringarna ledde till vissa besparingar och endast krävde smärre författningsändringar. Rättssäkerhetskraven kunde bibehållas. Först 1985 fick förhandlingsnämnden i uppdrag att inleda förhandlingar med landstingen om övertagande. Jag skall inte upprepa vad Gullan Lindblad sade om den kritik verksamheten under åren varit utsatt för. I våras svarade socialministern Hans Göran Franck att en proposition i ämnet beräknades kunna avlämnas till riksdagen våren 1988. I dagens svar nöjer sig socialministern med att avse att lägga fram en proposition under våren men anger inte längre vilken vår. Dessutom vidtas en del åtgärder av lappverkskaraktär. Men den avgörande lösningen, en regionaliserad med psykiatrin samordnad rättspsykiatri, låter vänta på sig. Jag vill fråga socialministern: Var tar det stopp? Vad händer egentligen i förhandlingsnämnden? En lösning var nära också 1985. Vilka bör ställas till ansvar för de rådande förhållandena, handlar det om pengar, revir eller prestige? Personal, allmänhet och framför allt patienter har rätt att få veta hur det förhåller sig. Socialministern säger att åtgärder har vidtagits inom de ramar den befintliga organisationen och lagstiftningen ger, men att detta visat sig vara otillräckligt. Men hade inte situationen varit bättre om man i stället, som Gullan Lindblad sade, hade givit rättspsykiatrin ett resurstillskott och inte försökt strama åt budgeten? Vill man hålla budgeten låg inför ett överlämnande till annan huvudman? Jag hoppas att så inte är fallet. Rättspsykiatrins andel av socialdepartementets totala budget är 0,09 96, alltså en mycket liten del av budgeten. Resurstillskott av det slag som socialstyrelsen fört fram behövs skulle betyda mycket för verksamheten. I valrörelsen lovade socialdemokraterna att göra något åt de 400 000 värsta jobben. På annonspelare lyftes just hälsooch sjukvården fram. Jag anser att 47 bland det värsta man som anställd inom hälsooch sjukvården kan råka ut för är att hindras från att lämna vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på grund av byråkratiska hinder. Också av detta skäl bör regeringen snabbt göra något åt rättspsykiatrin. Dess personal har i många sammanhang vittnat om hur agasamt det är att arbeta under de rådande förhållandena. Jag menar att det som har hänt inom rättspsykiatrin innebär att hälsooch sjukvårdslagens rättviseoch jämlikhetsparagrafer ställts åt sidan. Hela historien vittnar om en okänslighet för patienternas och personalens, människornas, situation i den verklighet de lever i. Långsamheten i beslutsfattandet i förhandlingsrum och bakom skrivborden är förödande.
Herr talman! Till svar på Gullan Lindblads fråga om larmsystemet vill jag säga följande. I regeringsbeslutet talas om att denna förändring innebär en kostnad på högst 1 215 000 kr. Där pekas också på att det finns möjligheter till besparingar inom den rättspsykiatriska verksamheten. Man skall särskilt pröva vilka förändringar i bemanningen vid klinikerna som kan göras. Men socialstyrelsen får naturligtvis återkomma till regeringen om detta inte skulle visa sig möjligt. Vad händer inom förhandlingsnämnden? undrar frågeställarna. De förhandlingar om rättspsykiatrins överförande till sjukvårdshuvudmännen som pågår är inga lätta saker. Det var dåvarande socialministern Gabriel Romanus som på sin tid överlämnade uppdraget om ett överförande. Det har tagit tid, det är klart. Som jag har sagt i mitt interpellationssvar tycker jag att det är viktigt att man får fram en helhetslösning på problemet innan saken kommer till riksdagen, så att man samtidigt som man meddelar resultatet av förhandlingsuppgörelsen kan lägga fram förslag om en ny lagstiftning på psykiatrins område. Ett sådant förslag ligger redan färdigt i regeringskansliet. Jag vill hänvisa till och upprepa vad jag har sagt i interpellationssvaret, att regeringen har vidtagit en rad åtgärder under denna tid. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra olika åtgärder för att effektivisera den befintliga organisationen i syfte att få kortare undersökningstider. Det är de långa undersökningstiderna som är det stora problemet. På regeringens uppdrag har statens förhandlingsnämnd träffat avtal med Östergötlands och Västerbottens läns landsting om en särskild undersökningsverksamhet som avser undersökningar av de häktade i anslutning till de rättspsykiatriska stationerna inom dessa landsting. Där har totalt 26 undersökningar skett. När man talar om nedskärningar vill jag säga att anslaget till de rättspsykiatriska klinikerna och stationerna för innevarande budgetår räknades upp med ca 3,5 miljoner, såsom den enda mer betydande anslagsförstärkningen inom socialdepartementets ansvarsområde. Jag delar emellertid interpellantens och frågeställarens uppfattning att vi måste kunna förändra situationen när det gäller rättspsykiatrin.

Prot. 1988/89:18 Herr talman! Det var bra med en komplettering av regeringsbeslutet att 7 november 1988 socialstyrelsen får återkomma om medlen inte räcker till. Medlen är mycket. ZQj äss re knappa. Det har verifierats från socialstyrelsen. Jag blev skrämd när jag läste i dagspressen att man vid Huddingekliniken inte vågade ta emot Åmselemördaren, därför att personalen inte kände sig trygg. Det var ytterligare en skandal mitt uppe i allt det andra, att en utgift på en miljon skulle få vara ett hinder för att personalen skulle känna åtminstone den här tryggheten. Nu är den saken Gud ske lov åtgärdad, och det hela är ur världen. När det gäller den rättspsykiatriska organisationen och den rättpsykiatriskasituationen över huvud taget har socialstyrelsen årligen, som jag sade, i sin anslagsframställning angett hur besvärlig och bekymmersam situationen är. Antalet vårdplatser var 123 år 1984 och 94 år 1986. Tiden för undersökningarna har alls icke hållit sig inom den ram som lagen föreskriver. Som ett exempel skall jag ta den senaste statistiken som är för juli 1987. Av 51 gjorda rättspsykiatriska undersökningar under juli 1987 var det bara 11, dvs. en femtedel, som kunde ske inom den inom lagen föreskrivna tiden. I Dagens Nyheter den 3 november kunde man läsa ett upprop till landets nya justitieminister: ”Hjälp rättspsykiatrin ur krisen, Freivalds!” Detta upprop skrevs av kriminalvårdsdirektör Gunnar Engström och professor Lars Lidberg. De föreslår att kriminalvårdsstyrelsen skall betala de kostnader för rättspsykiatriska undersökningar som socialstyrelsen inte kan betala för att lösa krisen inom rättspsykiatrin. Det måste kännas genant för socialministern att läsa detta i dagspressen. Hon har ju fått ett uppdrag från ett enigt socialutskott att återkomma med begäran om medel till verksamheten. Jag kan annars ha en viss förståelse för att den rättspsykiatriska verksamheten läggs under justitiedepartementet och att rättspsykiatrin i så fall blir ett statligt åtagande. Det viktiga nu är att man kommer till skott och inte förhalar frågan längre. Den är nog skandalomsusad som den är.
Herr talman! Jag vill först göra en liten rättelse. Historieskrivningen är att socialstyrelsen på grund av de klagomål som framkommit på eget initiativ satte i gång en översyn av denna verksamhet 1978. År 1979 gav Gabriel Romanus ett uppdrag till socialstyrelsen i vilket vissa frågor preciserades. År 1981 lämnade socialstyrelsen över sin utredning till regeringen med dessa förslag. Men först 1985 ledde detta till ett uppdrag till förhandlingsnämnden. Det spelar emellertid mindre roll. Men rätt skall vara rätt i protokollen. Det som är så oerhört viktigt är att man fram till dess att ett övertagande är klart ser till att denna verksamhet får resurser. Det handlar ju om småpengar i förhållande till den stora budgeten. Men det handlar om små och svaga grupper som inte kan driva opinioner framför sig och som hela tiden kommer: bort i hanteringen. Och vi i Sveriges riksdag måste värna om dessa grupper så att de inte kommer till skada. Jag förstår sociälministerns yttrande här om att vi tre som debatterar nu är ense om det angelägna i att man nu kommer fram till en bra lösning för dessa patienter och den personal som så lojalt arbetar för patienternas bästa.
Fru talman! Rätt skall vara rätt. Bexeliuskommittén överlämnade 1977 sitt betänkande där dessa brister påtalades. I betänkandet konstaterades det att en närmare samordning mellan vård och undersökningar måste genomföras. Betänkandena överlämnades efter hand till socialstyrelsen, och frågor om den rättspsykiatriska verksamheten behandlades i anslutning till överväganden om socialstyrelsens omorganisation. Gabriel Romanus förutskickade sedan som föredragande statsråd i proposition 1979/80:6 att förhandlingar skulle inledas med sjukvårdshuvudmännen om att dessa skulle ta över huvudmannaskapet för de rättspsykiatriska undersökningarna.
Herr talman! Oavsett historieskrivning så är det nu faktiskt framtiden för dessa olyckliga människor det gäller, och vi interpellanter och frågeställare begär att det mycket snart läggs fram ett förslag på riksdagens bord.

Riksdagen har förutsatt att all lagring och slutförvaring av olika slags kärnavfall från den inhemska kärnenergiverksamheten skall ske inom landet. Statens kärnbränslenämnd har i en rapport till regeringen anfört att de platser där det kan vara möjligt att förlägga ett slutförvar successivt skall sållas fram i en planeringsprocess uppdelad i tre skeden. För närvarande befinner vi oss i det första av dessa, provskedet. Kraftföretagen genom Svensk Kärnbränslehantering AB arbetar nu med att skaffa fram kunskaper om sådana egenskaper hos berggrunden som är av betydelse för slutförvaringen. Det andra skedet, urvalsskedet, sträcker sig från början av 1990-talet till omkring 2000. Då planerar Svensk Kärnbränslehantering AB att välja ut ett mindre antal platser som bedöms särskilt lämpliga. De berörda kommunerna och länsstyrelserna kommer då att informeras om nämndens bedömning av platsernas lämplighet. Det tredje skedet, tillståndsskedet, inträder omkring år 2000. Svensk Kärnbränslehantering AB skall då ansöka om tillstånd hos regeringen enligt 4 kap. naturresurslagen för slutförvaringen. Enligt planoch bygglagen skall varje kommun senast den 1 juli 1990 ha antagit en översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen skall behandla de långsiktiga frågorna för markoch vattenanvändning och byggande. Som framgår av det jag sagt väntas Svensk Kärnbränslehantering AB:s bedömning av särskilt lämpliga platser föreligga först under tidsperioden från början av 1990-talet till omkring år 2000. Det är först i detta skede som det finns meningsfullt underlag för behandling av den aktuella frågan i den kommunala planeringen. Det finns därför för närvarande ingen anledning för regeringen att ta några initiativ i denna fråga. Jag vill samtidigt framhålla att det är angeläget att statens kärnbränslenämnd och Svensk Kärnbränslehantering AB redan i ett tidigt skede samråder med de kommuner och län som berörs av undersökningar m.m. Det innebär att det redan under provskedet behövs samråd om de markoch vattenområden som berörs av undersökningarna. Det material som tas fram i samband med översiktsplaneringen i kommunerna de närmaste åren blir också av stort värde när det längre fram blir aktuellt att ta ställning till var mark behöver reserveras för ändamålet. I samband med diskussionen om slutförvaring av kärnavfall och vissa andra anläggningar som bedömts ha mycket stor betydelse för landet har sådana inskränkningar övervägs ytterligare. Arbetet med att utforma Om den kommunala

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Bostadsministern går som katten kring het gröt och undviker att ge ett klart besked om var regeringen står i frågan om inskränkningar av den kommunala självbestämmanderätten för att klara problemen med kärnkraftsavfallet. Bostadsministern ger i sitt svar sken av att det är gott om tid att ta ställning i denna fråga. Den uppfattningen delas inte av statens kärnbränslenämnd, SKN, som anser att Svensk Kärnbränslehantering AB före 1989 bör upprätta en förteckning över lämpliga platser för slutförvaring av använt kärnbränsle. Motivet för detta är de krav som ställs i planoch bygglagen på att kommunerna skall planera markanvändningen i hela kommunen. I 2 kap. 8§ naturresurslagen sägs det att områden lämpliga för bl.a. avfallshantering så långt som möjligt skall skyddas för annan verksamhet som kan förhindra eller försvåra en sådan hantering. SKN gör den bedömningen att kommunerna måste få ett så tidigt besked som möjligt om vilka områden som kan vara lämpliga och därför bör skyddas. Det framgår ganska tydligt att både SKN och SKB anser att det krävs inskränkningar i den kommunala självbestämmanderätten för att man skall kunna åstadkomma detta skydd. Centerns inställning till utnyttjande av kärnkraften är väl känd. Enligt centerns mening borde kärnkraften inte ha utnyttjats, med tanke på de risker den innebär för såväl människor som miljö. En politisk majoritet har genomdrivit beslutet utan att bl.a. frågan om hanteringen av det utbrända kärnbränslet har blivit löst. Samtidigt kan vi som är dagens beslutsfattare inte vältra över ansvaret för detta problem på kommande generationer. De som pläderat för och genomdrivit beslutet om utnyttjande av kärnkraft för energiproduktion har ett särskilt moraliskt ansvar att se till att det avfall som produceras i Sverige också kan förvaras på ett betryggande sätt inom landet. Vi i centern anser att detta kräver att man på frivillig och demokratisk väg kan övertyga kommuner och de kommuninvånare inom vilkas områden ett slutförvar är aktuellt om att de bör ta ansvar för detta. Bostadsministern anmäler att det inom bostadsdepartementet pågår ett arbete med att utarbeta direktiv för en utredning som skall överväga vilka inskränkningar i den kommunala självbestämmanderätten som kan krävas. Det hade givetvis varit värdefullt om bostadsministern i dag hade kunnat redovisa något av inriktningen på direktiven. Den som hävdar att inskränkningar i den kommunala självbestämmanderätten krävs deklarerar samtidigt uppfattningen att det inte går att finna betryggande lösningar på slutförvaringen eller också att kommuner och kommuninvånare inte är beredda att ta sitt demokratiska ansvar. Båda 76 uppfattningarna visar på allvarliga problem. Om det inte finns betryggande lösningar när det gäller slutförvaringen så framstår missgreppet att använda kärnkraften som ännu mer oförsvarbart. Skulle det gå att finna betryggande lösningar men beslut om placering av det slutförvarade bränslet ändå inte kan fattas i demokratisk ordning, blir slutledningen att kärnkraften inte går att infoga i ett demokratiskt samhälle. Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att vi i dag får veta om bostadsministern anser att det är möjligt att finna betryggande lösningar på slutförvaringen av använt kärnbränsle. Om svaret på denna fråga blir ja, anser bostadsministern då att det finns anledning att överväga inskränkningar i den kommunala självbestämmanderätten?

Herr talman! När det först gäller frågan om inskränkning i det kommunala vetot så vill jag påminna Ivar Franzén om att riksdagen när den behandlade denna fråga slog fast att den skall övervägas ytterligare inom regeringskansliet eller i annan ordning. Som jag sade pågår arbetet med att ta fram direktiv för en utredning i frågan, vilket innebär att regeringen naturligtvis inte är färdig med något ställningstagande. Som brukligt är i vårt land skaffar man först fram det underlag som riksdagen i detta fall har ansett vara nödvändigt för ytterligare överväganden innan man drar några slutsatser eller intar någon bestämd ståndpunkt. Ivar Franzén får därför avvakta och se vad det arbetet leder fram till. Och jag tror att det är av stor vikt att regeringen gör precis som riksdagen har uttalat, nämligen överväger detta noga, samlar in ytterligare underlag för ställningstaganden och därefter återkommer till riksdagen i frågan. När det sedan gäller den kommunala översiktsplanen vill jag slå fast följande. När arbetet med det som man skulle kunna kalla för den första generationen av översiktsplaner nu görs hinner Svensk Kärnbränslehantering AB inte ta fram ett material som kan vägas in i den planprocessen. Men det innebär inte att frågan därmed för all framtid är bortförd från detta. Översiktsplanerna skall ju fortlöpande ses över, och ungefär vart femte år skall man ta ställning till en ny sådan plan. Då blir det precis som jag sade i mitt svar, nämligen att man i samband med att nästa översiktsplan tas fram har anledning att väga in de markreservationer som kan bli erforderliga för att klara de uppgifter som berörs i interpellationen. Jag vill också göra klart att översiktsplanens värde som beslutsunderlag stärks av att arbetet med planen skall bedrivas öppet och i nära samråd med kommuninvånare, näringsliv, organisationer och länsstyrelsen samt andra intressenter och ges en grundlig politisk behandling i kommunen. Tanken är att översiktsplanen därigenom skall kunna bli ett viktigt underlag för samhälleliga beslut om användningen av markoch vattenområden. Det gäller beslut i både kommunala och statliga myndigheter. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga följande. Arbetet med att få fram de direktiv som behövs för att ytterligare belysa frågan om det kommunala vetot i enlighet med riksdagens beslut pågår. Och när det gäller översiktsplaneringen finns det ett underlag framtaget för nästa översiktsplan och dess utarbetande som belyser de markreservationer som behöver göras för att man skall kunna klara de uppgifter som tas upp i interpellationen.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att riksdagens beslut, som innebar en ändring av regeringens förslag så till vida att det kommunala vetot skulle finnas kvar, var en klar framgång för centern. Det är därför självklart att vi i centern också vill försöka bevaka och bevara den framgången och därmed också skydda det kommunala vetot. Jag kan dessutom konstatera att bostadsministern inte delar statens kärnbränslenämnds uppfattning, nämligen att man redan före 1989 bör göra en redovisning av lämpliga platser. Om jag uppfattade bostadsministern rätt så är tågordningen den att det först i nästa planeringsomgång, om cirka fem år, blir aktuellt för kommunerna att eventuellt ta ställning till de krav som ställs i naturresurslagen om att områden måste hållas disponibla för slutförvaring av använt kärnbränsle. Jag vill därefter gå över till den fråga som jag ställde och där jag försökte vara mycket konkret. Om man hävdar att det behövs inskränkningar i det kommunala vetot kan man knappast grunda detta på mer än två ställningstaganden. Det ena är att det absolut inte går att få en betryggande förvaring. Då måste man tvinga sig på kommuninvånare och kommuner, och då måste man alltså nagga på den kommunala självbestämmanderätten, nagga på demokratin. Det andra är att man kan anse att svenska folket inte är moget att ta ett demokratiskt ansvar. Det kommer inte att ta sitt ansvar trots att det kan visa sig att det går att ordna en betryggande förvaring. Det är otroligt viktigt att få veta vilken inställning bostadsministern har i de här frågorna. Det är viktigare än utredningsdirektiven. Inriktningen hoppas jag få veta i svaret på frågan: Är det regeringens uppfattning att det går att få en betryggande förvaring av använt kärnbränsle? Om bostadsministern svarar ja undrar jag varför man över huvud taget överväger inskränkningar i den kommunala självbestämmanderätten.

Herr talman! I allt väsentligt har jag anledning att instämma i det Ivar Franzén sade om att det var illa genomtänkt när man införde kärnkraft och ter sig som något oansvarigt. Jag har följt denna fråga. År 1978 deklarerade man från kärnkraftintressenterna att det fanns en helt säker metod för slutförvaring av använt bränsle. Det är naturligtvis en orimlig överdrift, för alla vet ju att det inte finns någonting som är helt säkert i teknikens värld. Möjligen visste man rimligt säkert hur man skulle göra. Nu tio år efteråt vet man fortfarande inte vad man skall göra med avfallet. Det reser vissa etiska problem. Är det alltså så att kommande generationer, som enligt riksdagens beslut inte efter år 2010 kommer att ha någon som helst glädje av kärnkraften, skall ägna sig åt att sköta slutförvaringen av detta höggiftiga avfall? Det reser vissa moraliska problem. En del lösningar har man försökt åstadkomma genom att skapa vissa fonder. Man avsätter några — Prot. 1988/89:19 öre per kilowattimme för att bygga upp fonder för avfallshanteringen. Dessa 8 november 1988 fonder är för närvarande praktiskt taget tomma. Det egendomligaäratman. ZIG Zz sä SR ä : Om den kommunala räknar med ränta på de pengar som sätts in på fonderna. Detta gör att ju ET längre man skjuter på slutförvaringsproblemet, desto mindre ansvar behöver sketen if Nantn , Sö HE pi slutlig förvaring av utdagens generation ta, som ju i alla fall har en viss glädje av kärnkraften. Det bräns kärkhrände gäller alltså att forcera verksamheten. Det är regeringens uppgift att göra detta, såvitt jag kan förstå. Ivar Franzén tog upp den kommunala självbestämmanderätten när det gäller planeringen. Den frågan får tas upp när den uppstår, dvs. när det befinns att ingen kommun är villig att åta sig att ta hand om avfallet, vilket ju kan bli förhållandet. Att på förhand ändra de lagar som reglerar den kommunala självbestämmanderätten när det gäller markanvändning kan i alla fall inte jag, och jag tror inte heller miljöpartiet, tillstyrka. Det finns åtskilliga kommuner där politiska majoriteter anser att frågorna är lösta. Då borde det inte i dessa kommuner vara någon svårighet att utan tvångslagar få till stånd en slutförvaring. Jag tycker att det är regeringens uppgift att se till att det som 1978 ansågs vara helt acceptabelt och problemfritt, helt säkert, i dag verkligen genomförs. Dessutom bör den se till att man inte tjänar pengar på att skjuta upp verksamheten, vilket nuvarande regler tillåter, och räknar ränta på de pengar som fonderas. Ett rimligt krav är att dagens generation tar ett lika stort ansvar för kostnaderna som det skulle ha kostat att ordna slutförvaringen i dag, vilket tyvärr av tekniska skäl inte är möjligt. Det gäller att skynda på. Det är dagens generation som bär ansvaret, inte våra barn, som efter år 2010 enligt riksdagens beslut icke kommer att ha en enda kilowattimme av kärnkraften till sin båtnad.

Herr talman! Mycket kort till Ivar Franzén: Jag vill upprepa att om riksdagen har begärt ytterligare underlag för ett ställningstagande ser jag det som en uppgift att ta fram sådant underlag, innan jag börjar ge besked i kammaren i den ena eller den andra riktningen. Det hoppas jag verkligen att Ivar Franzén tycker är en riktig behandlingsgång.

Jag är övertygad om att företaget kommer att klara arbetet inom de givna tidsramarna och bedriva det på ett sätt som vi har anledning att förvänta oss.

Herr talman! Jag är självfallet medveten om den gängse tågordningen — man föregriper inte regeringsbeslut, osv. Men man blir ständigt förvånad över hur fritt och frikostigt regeringen sprider uppfattningar och åsikter när det passar. Här ställde jag frågan: Har regeringen någon uppfattning vad det gäller möjligheterna att ordna en betryggande förvaring? Någon uppfattning harinte regeringen, eller kan i varje fall inte redovisa den här i dag. Att dra en logisk slutsats av en redovisad uppfattning skulle inte heller vara något 79 orimligt i en upplysande debatt. Att bostadsministern tillämpar så snäva regler i denna fråga begränsar verkligen möjligheterna att få innehåll i debatten.

Herr talman! Jag tycker det finns anledning i detta sammanhang att se på vad som kommer att hända framöver. Det är väldigt osäkert om vi vet vad vi skall göra med det avfall vi producerar. Nu har Ulf Lönnqvist fått i uppgift att hjälpa till med att så småningom hitta en plats för slutgiltig förvaring av det avfall som vi hela tiden producerar. Med hänsyn till de svårigheter som dykt upp i den här processen skulle jag vilja fråga statsrådet: Vore det inte rimligt att vi i detta läge bromsar nyproduktionen av radioaktivt avfall? Jag skulle vilja höra om statsrådet känner det angeläget att försöka skynda på avvecklingen av kärnkraften just med anledning av alla de svårigheter som avfallshanteringen har visat sig innebära och med tanke på giftigheten i förhållande till mängden av det avfall som produceras varje dag. Att det kommunala vetot gäller är vi glada för. Kan vi räkna med att avfallsproduktionen bromsas genom att avvecklingen snabbas på? Jag vore glad att få ett besked om det.
Herr talman! Bostadsministern säger i sitt svar till Ivar Franzén: ”Riksdagen har förutsatt att all lagring och slutförvaring av olika slags kärnavfall från den inhemska kärnenergiverksamheten skall ske inom landet.” Detta tolkar jag så att regeringen är införstådd med att inget utländskt kärnbränsleavfall skall lagras här i landet. Då ställer jag frågan: Vet bostadsministern möjligen vad man avser att göra med det moxbränsle som förvaras för närvarande och där ytterligare någon transport är att vänta till mellanförvaringen i Oskarshamn? Vilken är planen därvidlag?

Herr talman! Jag vill bara säga till Jill Lindgren att riksdagen har lagt fast en tidsplan för avvecklingen, och den tidsplanen — som är riksdagens beslut — arbetar regeringen efter.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om den senaste tidens utveckling med doping inom idrotten föranleder några initiativ från regeringens sida, vidare om regeringen kan överväga att — som villkor för samhällsstöd — ställa krav på idrottsrörelsen att stävja fusk och osund kommersiell utveckling. Härutöver har Lars-Ove Hagberg frågat mig vilka initiativ regeringen kan tänka sig för att skapa en mer jämlik förutsättning för olika — Prot. 1988/89:19 idrottsförbunds verksamheter. 8 november 1988 De obundna, fria folkrörelserna är en viktig del av svenskt samhällsliv. 7 HH Idrotten är en av våra största folkrörelser. Den har en bred folklig förankring Qm doping och kommed ett livaktigt föreningsliv i små och stora orter över hela vårt land. Detta mersialisering nom har gjort idrotten tillgänglig för alla. I dag deltar 4-5 miljoner svenskar i olika —/drotten former av idrottsliga aktiviteter. Ur denna väldiga bredd skapas förutsättningarna för de stora internationella framgångar som svensk idrott har. Idrotten har i dag ett betydande samhällsstöd i form av direkta bidrag — centralt och lokalt — men också i form av anläggningar. Grundläggande för synen på våra folkrörelser är att de skall vara fria och obundna. Det samhällsstöd som ställs till organisationernas förfogande skall de ha rätt att själva disponera utifrån de mål och den verksamhetsinriktning de själva beslutat om. Detta gäller också för idrotten. Däremot har naturligtvis samhället både rätt och skyldighet att reagera mot olika företeelser som hotar att undergräva en folkrörelses förtroende. Dopingbruket inom idrotten är en sådan. Användandet av olika dopingmedel är ett brott mot idrottens egna regler. Men dopingbruk medför också att unga människor kan få medicinska skador — ofta livsbestående —i sin iver att nå individuella toppresultat. Dopingbruket är mest utbrett inom elitidrotten men förekommer också i motionssammanhang. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att komma till rätta med det tilltagande dopingbruket. Idrotten måste göra allt som står i dess makt för att återställa förtroendet för idrotten hos svenska folket. I detta arbete måste idrotten ha hjälp och stöd från samhället. En viktig uppgift är att komma till rätta med själva hanteringen och förekomsten av dopingpreparat. En lika viktig uppgift är att ge en saklig och kraftfull information om konsekvenserna av dopingbruk. Som svar på den först ställda frågan om regeringen tagit några initiativ i fråga om dopingutvecklingen vill jag svara ett obetingat ja. Statsmedel har ställts till förfogande för att bygga upp de laboratorieresurser som krävs för kontroll och tester. Ett dopinglaboratorium har byggts upp vid Huddinge sjukhus. Medel har också ställts till förfogande för genomförande av stickprovskontroller. För ett år sedan skärptes efter framställan från idrottsrörelsen bestämmelserna för införsel av preparat till Sverige. Socialstyrelsen har i samtal med läkemedelsindustrin fått besked om att tillverkarna kommer att återkalla registreringen av syntetiska anabola steroider. Inom regeringskansliet undersöks de rättsregler som reglerar hantering, användning och införsel av läkemedel. Dessa behöver skärpas som ett led i arbetet att stoppa dopingbruket. Information och upplysning om dopingens konsekvenser är av största vikt. Möjligheterna att vidga och intensifiera ett sådant arbete har diskuterats med idrottsrörelsen och berörda myndigheter. Jag kommer att noga följa detta arbete och ta de initiativ som krävs. Dopingbruket är i hög grad också en internationell fråga. Sverige deltar självfallet i det internationella arbetet inom olika organisationer för att motverka dopingbruket. Denna fråga är en av de viktigaste vid det kommande UNESCO-mötet i november i Moskva. 81 Frågeställaren tar också upp frågan om regeringen bör villkora samhällsstödet till idrotten. Som framgår av det principiella synsätt på våra folkrörelser som jag inledningsvis anlagt anser jag inte att sådana villkor bör ställas. Folkrörelserna måste ha en fri och obunden ställning. Däremot kan självfallet regering och riksdag ge vissa allmänna riktlinjer för samhällsstödet. Detta har gjorts genom att behovet av särskilda insatser för t.ex. handikappidrott, invandraridrott, jämställd idrott och ledarutbildning betonats i regeringens förslag till stöd till idrotten. Den sortens allmänna påpekanden avser jag också fortsättningsvis att göra. Samhällsstödet är basen för idrottens verksamhet. Samhällsstödet kan inte täcka allt som en folkrörelse har ambitioner att genomföra. Därför behövs olika former av egenfinansiering. För idrotten har länge olika former av samarbete med näringslivet varit en finansieringskälla. Under förutsättning att idrottens roll som fri och obunden folkrörelse bibehålls ser jag inga hinder för idrotten att på vissa villkor utveckla ett sådant samarbete. En fri folkrörelse måste själv få besluta i sådana frågor. Detta gäller också i fråga om fördelningen av statsstödet till de olika specialförbunden. Principerna för denna fördelning måste idrotten i huvudsak själv lägga fast. Det vore orimligt om regering och riksdag skulle ingripa i det som i så hög grad är en intern fråga för idrottsrörelsen.

Herr talman!

Det som hände i Sydkorea beträffande doping har på något sätt satt elitidrotten i centrum. Hur skall framtiden bli? Vi har länge levt med fusk och lögner och hur pengarnas makt har styrt elitens vardag. Det har gällt att vinna till varje pris, och vi i Sverige har egentligen inte varit förskonade från denna utveckling. Den här utvecklingen av idrotten visar ungefär samma tendenser som vi har uppmärksammat i samhället i övrigt: De snabba klippen, egoismen och hänsynslösheten får gå före kamratskapet och gemenskapen. Det är alltid den duktige som skall framhävas. Hur skall samhället förhålla sig till en sådan rörelse där dessa tendenser gör sig mycket starka? Man kan fundera över detta, eftersom samhället ger så mycket pengar till idrotten. Måste inte idrottens företrädare svara på dessa frågor snart? Varför sker detta? Och eftersom regeringen har en idrottsminister vill jag fråga: Vad är det som ligger bakom denna utveckling? Barn och ungdom upplever att en idrottsman en dag eller två är deras superidol — och nästa dag är en stor fuskare. Vem hjälper dessa barn och ungdomar att komma till rätta i samhället? Det borde egentligen vara arbetarrörelsen och dess ideologiska fostran som på något sätt hjälpte människor till rätta. huvud taget i denna situation, som kanske inte bara gäller pengar utan gäller Prot. 1988/89:19 hela arbetarrörelsens och samhällets förhållande till idrotten framöver? Hur 8 november 1988 är det egentligen med hela dopingfrågan? Vilka initiativ tar nu regeringen? Z—H--: Regeringen säger att man har gjort en massa saker. Ja, det är helt riktigt. Om dop grå och Kom Men skrämmer det inte samtidigt idrottsministern att det nästan är så att en messtalisering NO dopingpolis växer fram i idrottsrörelsen, en polis som bevakar varje idrotten elitidrottare och motionär? Jag bor i Borlänge, och eftersom det var en konferens om doping där kunde jag få information på nära håll. Det är alltså en mycket skrämmande utveckling — det är något sjukt. Och vad är detta sjuka? Måste man inte svara på den frågan? Är det pengarnas makt, intresset att vinna till varje pris, som driver fram denna utveckling? I så fall måste vi sätta kyrkan mitt i byn och säga det — och jag tycker att vi särskilt från arbetarrörelsen med kraft måste säga detta. Då kan vi alltså inte gynna vilka idrottsintressen som helst. När man säger att vi nu skall gå till kraftig attack mot dopingen, är jag rädd för att det i detta samhälle t.o.m. kan vara så att ju mer reklam det blir, desto mer sprids företeelsen. Jag är inte säker på att det är så, men det finns de som påstår det. På något sätt måste vi väl ändå stävja denna företeelse. Min andra fråga gällde villkoren för samhällsstöd, och Ulf Lönnqvist som idrottsminister glider undan. Jag tror inte att samhället kan vara så generöst gentemot rörelser som strider mot grundläggande ideal, vilka åtminstone en regering borde stå för. Jag tycker att det alltid har varit bra när regeringen har sagt att handikappidrott och annat skall gynnas. Om elitidrottsrörelsen har så mycket fusk i sig och så många sneda drag i sin utveckling som inte främjar människorna i massrörelsen på ett bra sätt, då måste man väl på något vis säga ifrån, eller ta en rejäl diskussion med idrottsrörelsen — om den skall ta ansvar för det hela. Hur lättvindigt regeringen tar på detta framgår, tycker jag, när det gäller egenfinansieringen. Så här kan, säger idrottsministern, finansiering via näringslivet ske — med sponsring osv. — under förutsättning att idrottens roll som fri och obunden folkrörelse bibehålls. Jag vill fråga: Är idrottsrörelsen fri och obunden inför sina sponsorer och de kommersiella intressena? Är tennisen, fotbollen, ishockeyn m.fl idrottsgrenar så obundna att de kan utvecklas fritt i dag? Den sista frågan gäller det ojämna stödet till idrottsrörelsen. Det är som sagt ingen tillfällighet att vi har fått POOL 2 tusen med en massa förbund som har mycket små ekonomiska anslag. Jag hade hoppats att det skulle framgå av svaret att man från samhällets och idrottsministerns sida är intresserad av att öka stödet till de här förbunden, som lever på mycket sparsamma villkor men gör en oerhört fin insats i alla fall — trots att de inte är några stora förbund.

Herr talman! Lars-Ove Hagbergs interpellation gäller ett viktigt missförhållande, som inte bara visas upp i spektakulära dopingskandaler. Det har i många fall uppstått en snedvridning av vad som borde vara en av de mest positiva aktiviteterna för både unga och gamla människor, nämligen sport 83 och idrott. I stället för en sund kroppsaktivitet med glädje och behållning hela livet ut hetsas ungdomar till en resultatjakt mot mål som ligger utanför deras normala prestationer, och de kan ofta hålla i gång endast under några få år. Ryska gymnaster är ett extremt exempel. Efter sin karriär kan elitidrottaren prata om gångna bravader, men det är inte längre inspirerande att fortsätta med aktiviteter som inte kan leda till de resultat som han eller hon tidigare nått. I stället för att delta med liv och lust i tävlan av medelgod standard, sitter stora delar av vår idrottsintresserade allmänhet på åskådarplats eller framför TV-apparater, där man får bra underhållning av det fåtal som har nått högre grad av excellens i sin sportutövning. När både massmedia och samhällets stöd till idrotten samverkar till denna utveckling, är det inte märkligt om de avarter som Lars-Ove Hagberg drar fram får florera. Det är inte märkvärdigt att den elitidrott som i första hand blivit ett underhållningsinslag är föremål för starka kommersiella intressen. Kanske det märkvärdiga är att det trots allt finns hundratusentals människor som joggar, ägnar sig åt Friskis och Svettis, cyklar till jobbet osv., som trivs med allt detta och vilkas prestation består i att de tränar sin egen kropp, att de håller sig själva friska utan att någonsin komma på idrottssidorna, sponsras av kommersiella företag eller få stora samhällsstöd för sin aktivitet. Det är heller inte märkvärdigt att de idrottsutövare från vilka prestationer förväntas som ligger utanför deras normala förmåga faller för frestelsen att använda dopingpreparat för att utöka sin förmåga. När statsrådet Lönnqvist hänvisar till kontroll och tester, är det endast ett symptom på det verkliga problemet som man angriper. Vare det nog så viktigt — det väsentliga är att samhället klart utsäger vilken sorts idrottsaktivitet som gagnar medborgarna bäst. Statsrådet Lönnqvist menar att idrotten som en fri folkrörelse själv skall besluta om sina prioriteter, och det skulle jag ha hållit med om ifall jag hade trott att den stora skaran motionsidrottare verkligen hade talat genom idrottsledarnas mun. Så är det inte alls, och det gör att samhället har ett ansvar att det stöd man ger idrotten kommer rätt adressat till godo, att samhället genom sina anslag hjälper människor till ett glädjefyllt och hälsosamt sportliv snarare än till en nog så god mediaunderhållning. Jag instämmer sålunda helt i interpellantens åsikter och hoppas att regeringen tar de initiativ som han efterlyser.

Herr talman! Jag har i svaret markerat ett mycket starkt avståndstagande från det fusk som jag menar att användningen av dopingpreparat av olika slag innebär. Jag har också understrukit hur viktigt det är att denna fläck på idrotten kan tvättas bort. Det är en viktig förutsättning för att idrotten skall kunna ha kvar ett brett och starkt förtroende, som en stor folkrörelse måste ha. Och jag vet att idrottsrörelsen på olika sätt vidtar kraftfulla åtgärder mot doping. Då kan det alltid hävdas att det är symtom på någonting. Men när man upptäcker symtom måste man ju vidta åtgärder. Man måste sätta in behandling också när symtomen övergår till sjukdom — och det är precis vad Prot. 1988/89:19 som sker. Genom att på olika sätt ingripa mot bruket och användningen, där 8 november 1988 idrottsrörelse och samhälle måste samverka, tar man itu med det akuta a K Om doping och komproblemet. Ett understrykande av hur viktigt det är att de regler idrotten i Ope å pen : mersialisering inom själv dragit upp får vara det som man arbetar efter och rättar sig efter når man iden genom information, genom diskussion, genom att göra klart att fusk inte hör hemma inom idrotten. Det är, menar jag, bara de vägarna man kan gå. Sedan vill jag understryka att för mig kommer aldrig någonsin medaljen att vara så mycket värd att svensk idrottsungdom skall ha anledning att ställa upp till tävlan där det, för att de i vissa fall skall nå resultat, förutsätts att de använder sig av preparat. Då får man naturligtvis hellre acceptera de sämre resultaten och därmed att man inte når det översta steget på prispallen. Men det är då något helt annat. Vad ger då idrottsrörelsen det svenska samhället? Ja, den ger förvisso samvaro och gemenskap, en oerhört viktig bit i dagens moderna samhälle. Den är vår stora ungdomsverksamhet. Den är ett viktigt led i att ge breda grupper av det svenska folket motion och rekreation. För väldigt många är den också underhållning i olika former. Allt detta utgör skälen till att samhället satsar betydande belopp, även om just vpk ständigt brukar bjuda över när det är dags att fastlägga budgeten. Vi får väl se hur det blir med den saken den här gången. Sedan vill jag också understryka att det i idrottens regler egentligen ligger mycket som många i samhället skulle ha anledning att ta del av och ta till sig. För idrotten är det naturligt att man, när man skall springa t.ex. 100 meter, startar bakom en gemensam startlinje. För väldigt många i det svenska samhället är det ingalunda naturligt att man skall ha gemensamma förutsättningar och en gemensam utgångspunkt när man börjar ett lopp. Inom idrotten är det självklart att man i lagspelet ställer upp för varandra. Blir den ene avdribblad och bortgjord, så ställer den andre omedelbart upp. Man stöttar och stödjer varandra. Man arbetar solidariskt tillsammans som ett lag, som en enhet. Många, många i det svenska samhället skulle ha åtskillig lärdom att dra av detta. Dessa ting tycker jag är viktiga och väsentliga. De är ytterligare ett understrykande av att idrotten har en väsentlig roll att spela i det svenska samhället. Jag har den största tilltro till att idrotten som fri, stark och självständig folkrörelse har möjlighet att fatta sina beslut nu och i framtiden. Det gäller naturligtvis också beslut i fråga om huruvida man skall acceptera samarbete med näringsliv eller inte. Jag är övertygad om att idrottsrörelsen är kompetent att bedöma om sådant samarbete på något sätt skulle inkräkta på idrottens egna mål och verksamhetsformer. Jag är också övertygad om att idrotten om så skulle vara fallet säger nej till den formen av samarbete. När det gäller POOL 2 tusen vill jag gärna understryka att jag tror att det är en bra verksamhet. Men den verksamheten, Lars-Ove Hagberg, går ju ut på att dra in sponsorpengar till de här förbunden. Sedan måste idrotten själv få möjlighet att bedöma hur man mellan dess egna organisationer skall fördela de medel som ställs till förfogande. Detta, menar jag, är en självklarhet. Det borde inte vara något som regering och riksdag anser sig besitta större kompetens att bedöma än idrotten själv. Mycket kort till Gösta Lyngå: Idrotten handlar framför allt om en mycket bred verksamhet. Den breda verksamheten tar sig uttryck i det som sker i föreningar och förbund runt om i vårt avlånga land. Det är de rösterna som talar vid riksidrottsmötena. Det är där idrottens egna riktlinjer för verksamheten dras upp.

Herr talman! Det är bra att idrottsministern tar avstånd från fusk. Det vore faktiskt sensationellt om han inte gjorde det. Jag tycker att idrottsministerns andra anförande var sämre än det skriftliga interpellationssvaret. Det senare inlägget var en hyllning åt den betongfasta idrottsrörelsen, som har enorma problem. Idrottsministern försökte inte ens att svara på några av frågorna om orsakerna till problemen. Nog måste väl penningjakten, jakten att vara bäst och att klara sig, vara uttryck för den egoistiska andan. Det som idrottsministern försökte säga med sitt exempel om hundrametersloppet och om lagspel avspeglar inte det som egentligen framtonar hos idrotten i dess värsta form, den som är stimulansen till massidrotten. Vi stöder ju denna elitidrott för att den skall vara en stimulerande faktor till massidrotten, för en fostran av folket till folkhälsa. Annars kunde vi vara utan samhällsstöd till denna form av motion. Ungdomarna tar efter de tendenser som finns inom elitidrotten. Det kommersiella inslaget, att klara sig själv, att slå sig fram till varje pris, tycker jag är dominerande i dagens idrott. Jag anser inte att idrottsrörelsen själv klarar av detta. Jag tänkte mig, kanske litet naivt, att idrottsministern här skulle säga något i stil med att nu får idrottsrörelsen ta sig en funderare på om den skall få ha detta förtroende framöver. Men icke! Idrottsministern säger dessutom att vi skall gå till akutbehandling av dopingen. Han vill inte heller där se till vad som kan förebygga det hela, nämligen att vi försöker föra en mycket skarp ideologisk debatt. Då talar jag till idrottsministern i hans roll både som delaktig i idrottsrörelsen och som ansvarig i regeringen för idrottsfrågorna. Det måste vara mycket viktigt att föra en ideologisk debatt, åtminstone om man tänker på den sjukvårdssituation som vi får här i landet framöver och hur denna ser ut för närvarande. Tyvärr fick jag inte höra mycket av ideologin i idrottsministerns inlägg. Jag tycker att de ungdomar som ägnar sig åt idrott har det besvärligt. De får minskade resurser, de får dra ner på sin verksamhet, de får kämpa för att över huvud taget bedriva den minsta lilla tävlingsidrott. Samtidigt får de se hur elitidrotten framtonar på det sätt den gör. Sedan vill jag när det gäller detta att vpk bjuder över säga att vi brukar tycka att idrottsrörelsen har för litet pengar till breddidrotten. Vi vill ge den så mycket som möjligt. Framför allt vill vi att medel från tipsverksamheten skall gå till breddidrotten. Om man i ett tidigt skede hade satsat mer på breddidrotten, kanske samhället hade kunnat stävja de värsta formerna av de kommersiella uttryck som vi ser i dag. Det kunde då ha funnits pengar till en sund elitidrottsrörelse.
Herr talman! Jag håller i viss mån med Ulf Lönnqvist och tackar för det 8 november 1988 vackra tal som han höll till idrotten. Jag förutsätter att talet var riktat till B Om doping och kom motionsidrotten. Om så var fallet håller jag med fullständigt. Jag håller också slänger SER . sur 3 S dr mersialisering nom med idrottsministern i hans avståndstagande från fusk och doping. Det är bollen självklart att vi tar avstånd från sådant. Däremot var det nog ett missförstånd, när idrottsministern tolkade mitt tal om symtom på större problem såsom bara gällande symtom på fusk. Vad jag menade var — och det trodde jag att jag uttryck klart — symtom inom den extrema elitidrotten, sådan den har utvecklats delvis på grund av kommersiella intressen, delvis givetvis på grund av massmediernas behandling. Den har utvecklats på det viset att den är skadlig för en hel del människor, som under några få år upplever stora framgångar men har fått sin kropp delvis förstörd för resten av livet. Sådant förekommer och förekommer ganska ofta inom elitidrotten. Det är mycket beklagligt. Det är mycket beklagligt att en stor del av samhällets stöd går till just sådana aktiviteter. Jag hoppas att idrottsministern har rätt, när han menar att den stora mängden av föreningar inom riksidrottsförbundet verkligen kanaliserar pengar till motionsidrotten. Jag är inte säker på det. Jag tror att det är viktigt att man tittar på vart de anslag egentligen går som samhället ger som stöd åt en hälsobefrämjande aktivitet.

Herr talman! Nej, Lars-Ove Hagberg.

400 000 människor i vårt land är varje år verksamma som ledare i idrottsföreningar över hela vårt land. De gör, Lars-Ove Hagberg, en oerhörd samhällsinsats. Det är den verksamheten som är det stora inom svensk idrott. Det är den verksamheten som gör att vi har all anledning att på allt sätt stödja och satsa på idrottsrörelsen i dess olika former. Jag vidhåller och vill understryka att en folkrörelse måste ha rätten att själv dra upp riktlinjerna för sin verksamhet, själv bestämma och besluta om hur den skall utformas. Detta gäller också idrottsrörelsen. Av det sista som Lars-Ove Hagberg sade fick jag uppfattningen att vpk skulle ha inställningen att vi här i detta hus skall dra upp riktlinjerna för hur idrotten skall arbeta och verka. Jag vänder mig med all kraft mot den sortens tankegångar. Grundvalen för de svenska folkrörelserna är att människor där sluter sig samman kring någonting som gemensamt intresserar dem. Det är detta de skall få chansen att utveckla och göra något bra av, och det skall de få möjlighet att själva diskutera och själva utforma. Ungdomsverksamheten är alltså en av de stora och viktiga delarna i den svenska idrotten. Därför är det naturligtvis väsentligt att fusk i olika former tas bort från idrotten. Det är riktigt att ungdomarna naturligtvis tar efter sina förebilder. Därför är det nödvändigt att bekämpa det bruk som användandet av dopingpreparat 87 utgör. Jag vill än en gång understryka att detta är nödvändigt. Sedan sade Lars-Ove Hagberg att det inte finns några tendenser till förebyggande åtgärder. Det är ju precis det som finns! Information och diskussion är förebyggande åtgärder. Doping är en företeelse som innebär att man bryter mot idrottens egna regler och bestämmelser. Det är idrotten själv som upprättat listan över dopingpreparat, på vilken det för övrigt finns en rad medikamenter som vi kan köpa fritt i svenska apotek, alltifrån näsdroppar till huvudvärkspulver. Det är alltså idrotten som upprättat den lista som några bryter mot då de använder sig av dessa medikamenter. Då måste naturligtvis idrotten utforma informationen, ta upp den ideologiska diskussionen inom sina medlemskadrar. Idrottsrörelsen måste själv diskutera varför detta är oförsvarligt, varför fusket måste motverkas. Jag har sagt att idrotten håller på med detta, och att vi är beredda att på olika sätt hjälpa och stötta idrottsrörelsen i detta arbete. Breddidrotten slutligen. Den väldiga svenska idrottsrörelsen handlar till övervägande del om breddidrott. Vi studerade för några år sedan hur många av de mellan två och tre miljoner medlemmar i svenska idrottsföreningar som under ett år hade deltagit i något svenskt landslag och därmed var att betrakta som elitidrottsutövare inom sin gren. Det var ungefär 2 000 personer. Det är alltså en försvinnande liten del av hela den svenska idrottsrörelsen som vi talar om då vi för diskussionen om eliten. Av Lars-Ove Hagbergs framförande skulle man kunna dra slutsatsen att det handlar om i stort sett alla idrottsutövare. Så är det alltså inte. Det är nödvändigt att vi har en stark idrottsrörelse, eftersom samhället får ut så många positiva värden av idrotten. Det är angeläget att vi på olika sätt ger idrotten möjlighet att fungera, ger den möjlighet att bli än större men också ger idrotten möjlighet att tvätta bort den sortens skamfläckar som bruket av dopingpreparat är. Jag har goda förhoppningar om att idrottsrörelsen tillsammans med samhället skall få bort dopingbruket så att idrottsrörelsen skall kunna fungera som den stora, fina folkrörelse den är.

Herr talman! Eliten omfattar väl ändå inte bara 2 000 människor? Det måste vara en definitionsfråga. Svensk elitidrott är mycket större. Vi kanske skulle tala om tävlingsidrott på hög nivå i stället. Jag tror att vi delar samma patos, idrottsministern och jag, om denna breda rörelse, oavsett hur stor den är. Det är därför vi är så oerhört intresserade av den och deltar i den. Det jag känner och ger uttryck för här är att den hotas genom att den stimulerande faktorn, alltså tävlingsidrotten, spårar ur i vissa fall. Då måste väl idrottsrörelsen med kraft, inte bara såvitt gäller fusket och dopingen, och även arbetarrörelsen börja diskutera själva målsättningen för idrottsrörelsen. Detta kan få effekter inne i idrottsrörelsen, faktiskt, fastän den skall vara så oerhört självständig. Nu skall folkrörelsen ha denna rätt, men samhället måste också ta sig rätten, vilket idrottsministern också påpekar i sitt svar, att kunna påtala företeelsen. Framför allt tror jag att idrottsministern skulle göra den största tjänsten genom att gå i spetsen för avarterna inom idrotten, inte bara dopingen, utan all sponsring, kommersialisering, det som sker på TV området. Först av allt, t.ex., hör vi på TV om hur mycket en tennisspelare tjänar. Det är det som är det stora, hur många miljoner kronor man tjänar vid varje vunnen turnering, och hur stora övergångssummorna är inom ishockeyn m.m. Detta fostrar ungdomar till att inte dela de ideal som egentligen borde gälla för idrotten. Den diskussionen vore något för idrottsministern att verkligen gå i spetsen för framöver. Det förebyggande arbetet. Det är helt riktigt att gå till attack mot dopingen. Idrottsministern och jag har inga som helst delade meningar på den punkten. Det är emellertid något som är sjukt när vi är tvungna att ha en massa idrottspoliser överallt, t.o.m. i förhållande till motionsidrotten. Bara själva företeelsen poliser inom idrotten är sjuk. Då är frågan: Hur skall vi kunna få bort dem? Vilken är drivkraften bakom fusket? Jag tror det finns två saker som fungerar som drivkrafter: för det första de stora pengar som står på spel och den ideologiska förutsättningen att man alltid måste vara bäst, att man måste slå sig fram. För det andra det som Ulf Lönnqvist och jag kanske är helt överens om, nämligen den nyliberala ideologin. Den måste vi bekämpa hårt. De riktlinjerna kunde väl regeringen ändå stå för på ett mycket klarare sätt. Det är det som jag har efterlyst i denna debatt. Nu hoppas jag att idrottsministern tar nya tag. Sponsringsfrågan är väl ändå inte så enkel att idrotten själv kan fundera över saken. Jag ställde frågan till idrottsministern: Är idrottsrörelsen så fri gentemot näringslivet som idrottsministern vill framhålla? Jag hävdar att den inte är det, och det är en av orsakerna till att elitidrotten eller tävlingsidrotten på hög nivå håller på att spåra ur.

Herr talman! Det är rimligt, Lars-Ove Hagberg, att vi på olika sätt kan understryka vissa former av inriktning när det gäller idrotten, som jag sade i svaret. Jag nämnde vad vi har gjort i denna kammare. Vi har understrukit satsningen på handikappidrott, på invandraridrott, på motionsidrott, på ledarutbildning och på jämställd idrott osv. Och det är i högsta grad rimligt att göra så. Men att därifrån ta steget in i idrottsrörelsens interna arbete och försöka lägga sig i detta tycker jag är fel. Då vill jag i stället rekommendera Lars-Ove Hagberg att gå in i den idrottsförening som han vill påverka och som medlem driva frågorna där. Det är ju på det sättet man arbetar i en folkrörelse. Jag förmodar att det var en felsägning när Lars-Ove Hagberg sade att jag skulle gå i spetsen för avarterna. Jag hoppas att det var i kampen mot avarterna som han ansåg att jag skall gå i spetsen. När det gäller dopingbruket har jag tagit de initiativ som jag redovisade i svaret. Senast för någon vecka sedan har jag träffat företrädare för idrottsrörelsen och för olika myndigheter, för att just se vad idrottsoch folkrörelser skulle kunna göra tillsammans och gemensamt i den delen. Med de motionsaktiviteter som Lars-Ove Hagberg tog upp mot slutet förhåller det sig så, att de ofta är verksamheter som pågår utanför den organiserade idrottsrörelsens hägn, på gym och institut av olika slag. Det som sker där kan inte rimligen idrottsrörelsen påverka, utan det måste vi komma åt på andra sätt. Det är rimligt att man diskuterar också de frågorna, och det Prot.

Varje fri folkrörelse måste, menar jag, ha egna möjligheter att göra de bedömningarna och att ta de besluten — naturligtvis under förutsättning att det inte träder folkrörelsens egna värderingar för när. Detta måste dock folkrörelsen själv bestämma — det får gälla såväl för idrotten som för andra folkrörelser.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att medverka till en snabb lösning av de hälsorisker som gamla, läckande skorstenar utgör. Ivar Franzén avser i sin interpellation de problem som kan uppstå när man förser äldre lägenheter med mekanisk ventilation. Det kan då hända att dålig luft sugs in i lägenheten från otäta skorstenspipor. Jag vill först erinra om att både installation och väsentliga ändringar av ventilationsanordningar kräver bygglov — lika väl enligt planoch bygglagen som tidigare enligt byggnadsstadgan. I samband därmed skall det givetvis kontrolleras att ventilationssystemet inte kan få några hälsovådliga effekter. Sedan planoch bygglagen trädde i kraft den 1 juli förra året gäller också ett nytt krav på fastighetsägarna att underhålla sina hus så att husens egenskaper i bl.a. hygieniskt avseende i huvudsak bevaras. Det innebär också att skorstenarna måste underhållas så att inte skadliga ämnen sprids genom läckor i dem. Det åligger byggnadsnämnderna att övervaka efterlevnaden av detta. Byggnadsnämnden har rätt att utföra de besiktningar som behövs, och nämnden kan ingripa med bl.a. vitesförelägganden. Också miljöoch hälsoskyddsnämnden har möjlighet och skyldighet att ingripa om det föreligger en sanitär olägenhet. Läcker skorstenen på sådant sätt att det kan föreligga brandfara, kan också räddningsnämnden ingripa. Hyresgäster bör i första hand vända sig till sin hyresvärd. Enligt hyreslagen är denne skyldig att hålla lägenheten i fullt brukbart skick. Godtagbara tekniska möjligheter att lösa problemen finns i de flesta fall. Inom bostadsdepartementet har en arbetsgrupp för frågor som rör s.k. sjuka hus inrättats. Bland dess uppgifter ingår att föreslå åtgärder som syftar till att förebygga och undanröja sådana förhållanden i byggnader som kan vålla ohälsa. Frågor kring ventilationssystemens utformning och underhåll är därvid väsentliga. Jag har försäkrat mig om att arbetsgruppen är uppmärk 90 sam också på det speciella problem som Ivar Franzén tar upp.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det är ett positivt svar, och en väsentlig del av syftet med interpellationen har därmed uppnåtts: problemet med läckande skorstenar har fått en viss uppmärksamhet. Såsom bostadsministern säger i svaret finns det i planoch bygglagen krav på att fastighetsägarna underhåller sina hus på sådant sätt att husens egenskaper avseende bl.a. hygienisk standard bibehålls. Det här problemet har en omfattning som kanske är större än vi i allmänhet tänker oss. Dessa skorstenar kan faktiskt vara en infektionshärd av betydande mått, och baksug kan göra att man får verkligt hälsovådliga lägenheter. I verkligheten är det inte så alldeles enkelt för byggnadsnämnderna att övervaka läckande och hälsovådliga skorstenar, och därför tror jag det är viktigt att få uppmärksamhet riktad på problemen. Det finns en ganska samstämmig bedömning från fackfolk. Jag har här t.ex. ett brev från Sveriges Förenade Skorstensinstallatörers Förening, som hävdar att minst 50 960 av skorstenarna i storstäderna, sannolikt ännu fler, inte skulle klara en provtryckning. Man framhåller att detta är en mycket angelägen och viktig fråga. Enligt föreningens bedömning behövs det krav på kontinuerlig provtryckning av skorstenar. Statens byggforskningsråd tar också, i rapporten R 67:1986, upp problemet med läckande skorstenar. Från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund har redovisats en rad handlingar, som kanske inte kan kallas utredning men väl undersökning, där man menar att det är uppenbart att det behövs en kontinuerlig kontroll av skorstenar även om de inte används. Liknande påståenden gör VIAK i en liten undersökning och Dan Larsson på Byggcentrum i Göteborg AB. Det finns alltså enighet om det angelägna i att uppmärksamhet riktas på denna problemställning. ”Sjuka hus” är ju ett stort område, och jag hävdar inte på något vis att detta skulle vara den dominerande frågan i den stora problematiken, men jag tror att det är en bit som har fått på tok för litet uppmärksamhet. Allmänsjukan, dåligt skötta ventilationskanaler osv., har kanske fått bära skulden för en alltför stor del av problemen, liksom byggfusk. Som bostadsministern sade finns det säkert lösningar, men ibland kan de vara ganska kostsamma. Jag tror att det vore bra för folkhälsan om man på något sätt kunde stimulera fram snabba åtgärder. Utöver detta krävs det nog en viss kontinuitet, i det att det för skorstenar som inte definitivt är tätade så att de inte alls har någon funktion måste ske en viss kontinuerlig provtryckning. I samband därmed kan man ge förslag till lämpliga åtgärder. Många gånger saknar nog fastighetsägaren just detta. Men därutöver tror jag att det vore välbetänkt med någon typ av stimulansåtgärder, t.ex. att man kunde få ett fullt räntebidrag för denna typ av förbättringar. Därför blir min följdfråga: Kan bostadsministern tänka sig att överväga sådana åtgärder för att medverka till en snabbare lösning av dessa problem?

Herr talman! Som jag sade i mitt svar på Ivar Franzéns interpellation finns det en särskild arbetsgrupp inom bostadsdepartementet som arbetar med frågor som rör s.k. sjuka hus. Arbetsgruppen skall också titta på detta problem. Det är naturligtvis den första åtgärd som man har att vidta. När det gäller sådana här företeelser över huvud taget — det gäller alltså s.k. sjuka hus — består en av de uppgifter som jag vill peka på och som jag bedömer vara speciellt viktig för arbetsgruppen i att man tar upp frågan om ansvarsförhållandet vid byggande av olika slag. Jag tycker att det är rimligt att de som producerar hus tar ett juridiskt ansvar för fel på husen. Det kan antingen vara fråga om felaktigt använt material eller om det som i en eller annan form skulle kunna kallas för byggfusk. En av uppgifterna för arbetsgruppen blir således att undersöka de rent juridiska förhållandena i det avseendet. När det sedan gäller just skorstenarna vill jag påpeka att fastighetsägare naturligtvis kan vända sig till en skorstensfejare, om de vill förvissa sig om att deras fastighet inte har sådana problem som Ivar Franzén tar upp i sin interpellation. Om det skulle visa sig att det är fel på skorstenarna, är jag övertygad om att man i de allra flesta fall kan få förslag till lämpliga åtgärder från skorstensfejarna. Ett samarbete mellan fastighetsägarna och skorstensfejarna kan säkert leda till att en del av problemen kan lösas. Som sagt: Jag vill inte gå in på frågan om vilka åtgärder som kan bli aktuella, förrän den arbetsgrupp som jag har hänvisat till är färdig med sitt arbete. Jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge.

Herr talman! Bara ett par korta kommentarer. Detta är ju något av ett särproblem i och med att det näppeligen går att härleda sådant här till den ursprunglige byggaren osv. Ofta får man gå 30, 40 eller 50 år tillbaka i tiden. Därför blir en sådan analys av problemet knappast aktuell. Vidtagna åtgärder har ofta bestått i en förändring av värmesystemet. Man har övergått till fjärrvärme eller elvärme. Sedan har det här problemet kommit smygande. Ofta uppmärksammas det väldigt litet. Jag tror att skorstensfejarmästarna mycket gärna ställer upp i detta sammanhang. Däremot finns det i dag inte några som helst krav på åtgärder när det gäller skorstenar som inte används. Därmed finns det inte någon naturlig brygga för en kontakt i det avseendet. Jag tror de facto att det är nödvändigt — även om jag är mycket emot varje form av byråkrati — att det, om man verkligen vill lösa det här problemet, ställs regelrätta krav på provtryckning av alla skorstenar som inte används och som inte är förseglade. Det här problemet kommer, som sagt, smygande och därför kan hyresgästerna ofta inte härleda det. Av den anledningen tror jag att väldigt många arbetsdagar går till spillo. Inte minst med tanke på produktionen i landet skulle det säkerligen vara lönsamt om vissa stimulansåtgärder vidtogs. Jag uppskattar mycket, och här riktar jag ett tack till bostadsministern, att nämnda arbetsgrupp konkret får jobba även med denna fråga. Givetvis förväntar jag mig, i likhet med vad som sägs i svaret, ett positivt resultat.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat industriministern dels på vilket sätt regeringen kan medverka till att privata monopolföretag tar sitt regionalpolitiska ansvar, dels om det finns någon beräkning på värdet av samhällets investeringar för att möjliggöra industriell verksamhet. Interpellationen har överlämnats till mig. Beträffande den första frågan har industridepartementet sedan många år ett samråd med större industriföretag i lokaliseringsfrågor. Sedan drygt ett år bedrivs från industridepartementet också en kontaktoch samrådsverksamhet med större privata tjänsteföretag i Stockholmsregionen. Syftet med de här löpande kontakterna med de större företagen inom näringslivet är bl.a. att påverka företagens investeringar och sysselsättning så, att dessa i så stor utsträckning som möjligt sker i regionalpolitiskt prioriterade regioner. Jag vill betona att näringslivet självfallet också måste ta sitt regionalpolitiska ansvar. När det gäller den andra frågan vill jag framhålla följande. En förutsättning för att åstadkomma industriell utveckling är samhällsinvesteringar av olika slag. Det kan gälla att ställa i ordning industriområden och försörjning av dessa med el, vatten, avlopp och vägar. Även annan samhällsservice, som bostäder, utbildningsmöjligheter, barnomsorg m.m., behövs för att näringslivet skall kunna utvecklas. Kommunerna — och för vissa investeringar också staten — har här en mycket viktig uppgift. Vid bedömningen av om regionalpolitiskt stöd skall lämnas till ett företag måste också konsekvenserna beträffande sådana samhällsinvesteringar beaktas. I det regionalpolitiska arbetet har också samhällsinvesteringar för att stärka utvecklingsmiljön i en ort eller region blivit ett viktigt medel. Därigenom stimuleras både utvecklingen av befintligt näringsliv och nyetableringar. Regionalpolitiskt stöd kan således lämnas till bl.a. investeringar i teknikoch utvecklingscentra. I samband med regionalpolitiska insatser som gjorts under senare år exempelvis i Blekinge, Bergslagen och Norrbotten har det också lämnats regionalpolitiskt motiverat investeringsstöd till vägar, järnvägar, flygplatser, högskolor m.m. På den konkret ställda frågan om det finns någon beräkning beträffande värdet av samhällets investeringar för att möjliggöra industriell verksamhet är svaret att det är svårt att få fram några allmängiltiga mått på detta. I verkligheten varierar investeringskostnaderna och arten av dessa från en ort regionen.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation. Jag har där med utgångspunkt i ett aktuellt ärende ställt en övergripande fråga om just näringslivets regionalpolitiska ansvar. Men först något om bakgrunden till interpellationen. Man har nyligen utrett sockernäringens struktur i framtiden och kommit fram till att en minskning av kapaciteten totalt sett måste ske. Det som allra först ifrågasätts 93 är—som vanligt, måste jag säga — de mindre enheternas existensberättigande. Oftast har dessa dock den allra största regionalpolitiska betydelsen. Mitt aktuella ärende gäller Mörbylånga sockerbruk, och jag vill citera några avsnitt ur länsstyrelsens remissvar över utredningen om den framtida strukturen i branschen: ”Länsstyrelsen anser det ostridigt att nedläggning av sockerbruket innebär att hela sockerbetsodlingen i Kalmar län upphör. Lantbruksnämndens övervägande visar att bortfallet inom odlingen blir cirka 100 årssysselsatta. Det innebär med bibehållande av utredningens beräkningssätt ett totalt bortfall av cirka 400 årssysselsatta inom näringslivet i länet. De regionalpolitiska konsekvenserna kan dock bli betydligt allvarligare genom att huvuddelen av Mörbylångabrukets odlingar ligger på Öland. Med hänsyn till Ölands situation och läge kan ett så pass betydande bortfall av primärsysselsättning leda till en allvarlig åderlåtning av offentlig och privat service.” Dessutom säger man: ”Länsstyrelsen vill vidare erinra om att Sockerbolaget verkar på en genomreglerad marknad som ett renodlat monopolföretag. Det bör därför ej vara givet att statsmakterna utifrån dessa förutsättningar överlåter åt företaget att efter renodlat företagsekonomiska utgångspunkter genomföra sådana nedläggningar av sockerbruk att den svenska sockerbetsodlingen helt slås ut i vissa län. Sockerbolaget borde med sin monopolställning ha skyldighet att iaktta regionalpolitiskt ansvar även utan strikt kostnadstäckning vid smärre avsteg från ur företagsekonomiskt optimal allokering.” Så långt länstyrelsen i Kalmar län. Jag kan lugna arbetsmarknadsministern med att jag inte tänker gå vidare in på sockernäring, självförsörjningsgrad, strukturen i framtiden osv. Den diskussionen kommer när riksdagen skall ta ställning till regeringens förslag i frågan. Om jag hade velat ha en sådan diskussion hade jag framställt interpellationen till jordbruksministern. Med detta exempel har jag velat belysa den principfråga som jag tagit upp. Jag går nu över till den direkta anledningen till min interpellation. Företrädare för Sockerbolaget har vid informationsmöten och i pressen uttalat att det regionalpolitiska stödet är för litet. Strikt företagsekonomiskt bör därför Mörbylånga sockerbruk läggas ner. Jag har med anledning av detta tagit fram en sammanställning över omsättning och vinst för Sockerbolaget under de senaste åren. 1987 var omsättningen drygt två miljarder kronor och vinsten drygt 200 milj.kr. För Provendor AB, som alltså äger Sockerbolaget, var omsättningen 9,5 miljarder och vinsten 500 milj.kr. För AB Volvo, som i sin tur äger Provendor AB, var omsättningen 92 miljarder kronor och vinsten 9 miljarder kronor 1987. Målen för regionalpolitiken i Sverige är att ge alla människor, oavsett var de bor i landet, tillgång till arbete, service och en god miljö. En framgångsrik regionalpolitik betyder att resurser, dvs. människor, infrastrukturer osv., tas till vara bättre och möjligheterna att upprätthålla balansen i ekonomin förbättras. Regionalpolitiken handlar då också om människors och regioners möjligheter att bidra till den gemensamma produktionen och till samhällsbyggandet. Samhället har givetvis ett övergripande ansvar för att grundläggande samhällsservice upprätthålls i alla delar av landet. Och för att Mina frågor har mot denna bakgrund blivit naturliga: På vilket sätt kan regeringen medverka till att privata monopolföretag tar sitt regionalpolitiska ansvar? Finns det någon beräkning på värdet av samhällets investeringar för att möjliggöra industriell verksamhet? Av arbetsmarknadsministerns svar framgår att man från regeringens sida har löpande kontakter med de större företagen inom näringslivet. Många bra saker har naturligtvis blivit resultatet av dessa kontakter, men jag har ändå inte riktigt fått svar på mina frågor. Kan man räkna med att regionalpolitiska utredningen tar upp den här problematiken, dvs. inte bara näringslivets rätt till stöd osv. utan också vilka skyldigheter som då skall gälla? Ett bra exempel är den aktuella översynen av postverkets och televerkets verksamhet, där man skall titta på både det sociala och det regionalpolitiska ansvaret. Tanken är, antar jag, att slå fast att t.ex. regionalpolitik är en del av den ordinarie verksamheten och då också skall finansieras som sådan. Eftersom det inte finns något bra mått på samhällsinvesteringarna, som ju möjliggör denna industriella verksamhet, vore det värdefullt om arbetsmarknadsministern tog initiativ till att skaffa ett sådant. Det kan vara bra att hai de fortsatta kontakterna med näringslivet när det gäller just regionalpolitiken. Visserligen har arbetsmarknadsministern tydligt redovisat vilken typ av samhällsinvesteringar det handlar om, men jag tror att detta skall mätas — det kan vara bra att ha ett sådant mått. Mitt aktuella ärende handlar om ett monopolföretag med goda vinster inom en stor koncern med goda vinster, som dessutom hotar med nedläggningi en regionalpolitiskt prioriterad region, nämligen sydöstra Sverige. Nog är det väl att strunta i de mål för samhällsutvecklingen som regering och riksdag har satt upp. Kan möjligen regeringen göra dessa mål tydligare för näringslivet?

Herr talman! Den fråga som Lena Öhrsvik aktualiserar i interpellationen har två aspekter. Det är dels den allmänna, principiella diskussionen om hur långt man skall kräva samhällsansvar för företag ute i landet, dels det konkreta fall som Lena Öhrsvik nu bygger sin interpellation på, dvs. sockerbruket i Mörbylånga. Det samhällsansvar som det här är fråga om måste i främsta rummet åvila staten och i mindre utsträckning privata företag. Hänvisningen till ett årsresultat som grund för en princip när det gäller ett samhällsansvar är litet för tunn. Sådana här principer kan inte byggas på ett resultat, som det ena året är gott och det andra året något sämre, utan det måste vara ett mer långsiktigt och grundläggande underlag. Svårigheten i det aktuella fallet är det hot som nu hänger över sockerproduktionen i vårt land, nämligen en ökad import av socker. Om regeringens propåer förverkligas om en importökning med 10 9 till ungefär 15 96, 95 kommer det inte att vara möjligt att driva dessa ö-bruk. Då har staten direkt medverkat till att rycka undan grunden för denna verksamhet. I det hänseendet har staten ett mycket stort ansvar genom sitt direkta handlande. I det läget är det orimligt att begära att företaget i fråga oberört och utan att blinka skall fortsätta med sin verksamhet, då förutsättningarna är helt annorlunda. Jag vill passa på att understryka angelägenheten av arbetsro och långsiktighet för denna typ av verksamhet. Som Lena Öhrsvik nämnde, är många människor på Öland och i denna region beroende av sockerproduktionen. Relativt sett betyder den mycket för södra Öland. Denna fråga kan vinklas på ett annat sätt, nämligen så att svensk jordbrukspolitik mera syftar till att minska överskotten av spannmål. Om betydande arealer med sockerbetsproduktion skulle försvinna ökar trycket på annan odling, exempelvis spannmål. Därmed motverkas bl.a. andra departements beslut. Dessutom kommer kostnaderna och svårigheterna på arbetsmarknaden i denna del av Kalmar län och södra Öland att bli påtagliga och betydande. Många arbetstillfällen försvinner, och det är mycket svårt att få nya i stället. Detta får som följd att samhällsservicen blir sämre för många grupper, och underlaget försvinner för både offentlig och kommersiell service.

Det beskedet vore mycket värdefullt att få här i dag.

Herr talman! När det gäller den fråga som Lena Öhrsvik tog upp om en övergripande sammanfattning av vilka investeringar som samhället står för i regionalpolitiken, kan jag säga att kontakter har tagits med olika institut och forskare. Det finns alltså inte någon samhällsinvesteringskalkyl för hela landet. Däremot finns det självfallet för varje region, för varje ort eller i varje enskilt fall analyser av vilka samhällsinvesteringar som regionen eller orten står för. Jag nämnde inledningsvis några exempel från Bergslagen, och det finns säkert en lång rad liknande fall, där kommuner och län har stått för investeringar i form av olika servicefunktioner som företagen behöver för att utvecklas. I den meningen har naturligtvis kostnader och volymer på kort och lång sikt i varje enskilt fall kartlagts ordentligt. Vilka påtryckningsmedel man skall använda sig av pågår det förhandlingar om i varje enskilt fall, även med företag som varslar om förändringar, som vill etablera sig på olika orter. Det är fråga om ett givande och tagande både från samhället och från företaget. Även här har riksdagen tagit ställning och deltagit i diskussionerna om principerna för hur sådant skall ske. Företaget har ett mycket stort ansvar för sysselsättningen på orten; det har sagts i några sammanhang och det kan sägas i flera. Men samhället har ett skyddsnät för dem som blir berörda. Ett företag skall inte bedriva en verksamhet eller producera produkter som man inte kan sälja eller som inte går att bruka. Det tror jag vi kan vara överens om. Om en sådan förändring sker på en ort, har vi möjligheter till näringslivsutveckling på den orten genom att stödja nyföretagande, genom utveckling av andra befintliga företag eller genom att det företag som går igenom en förändring ställer upp med annan typ av verksamhet på orten. Sådan verksamhet finns också i dag i de regioner som har regionalpolitisk prioritet. Det är naturligtvis viktigt att de här resurserna och dessa styrmedel används. Jag vill inte gå in i det enskilda fallet, utan det är naturligtvis fortfarande fråga om principer för hur man bör arbeta.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra att arbetsmarknadsministern understryker företagets stora ansvar. Det var just det jag ville ha fram med denna interpellation. Hela tiden när vi lokalt har diskuterat frågan om sockerbrukets framtid, har vi kommit in på självförsörjningsgrad, strukturen i branschen osv. Det är två delar av samma fråga. Självfallet måste det ske ett samspel mellan regeringen och de stora företagen, och det blir ett givande och tagande. Men jag menar att samhället redan har svarat för en mycket stor del av de investeringar som möjliggör denna industriella verksamhet. De investeringarna har arbetsmarknadsministern klart redovisat i sitt svar. Det handlar om att göra i ordning industriområden, att se till att det finns vatten och avlopp, gator och vägar, att det finns välutbildad personal, att det finns barnomsorg och annan social service m.m. kring ett företag. Jag tycker att det är väldigt viktigt att ibland få diskutera de här principfrågorna med utgångspunkt i ett aktuellt exempel. Jag ville medvetet undvika att i dag diskutera självförsörjningsgraden och den framtida strukturen. Men jag måste få säga något ord till Bertil Danielsson, som menar att det enbart är samhällets ansvar. Jag tycker inte det. Självförsörjningsgraden är i sig ingen som helst garanti. Om vi så har 100 96 självförsörjningsgrad inom sockernäringen, är det ingen garanti för att ett visst, enskilt bruk får vara kvar. Det sker i alla fall en överproduktion. Förändringar måste vi stå ut med, det är jag helt medveten om, men måste ingreppen alltid göras på de små enheterna, som har visat sig mycket betydelsefulla för de små orter där de ligger? Det är detta hela problematiken gäller. Justeringarna kan ju göras någonstans där förändringarna bättre kan bäras. Jag har, som sagt, medvetet försökt att hålla denna diskussion utanför. Jag är tacksam för att arbetsmarknadsministern ändå talar om att företagen har ett mycket stort ansvar. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern också kan hålla med mig i mitt resonemang, då jag säger att ett monopolföretag har ett ännu större ansvar än näringslivet i allmänhet har för regionalpolitiken. Som jag sade tidigare får vi, i samband med ställningstagandet till sockernäringens framtida struktur, ta ställning också till de olika regionalpolitiska frågorna. Vi räknar då från sydöstra Sverige med både jordbruksministerns och arbetsmarknadsministerns stöd.

Herr talman! Som har sagts här i kammaren är detta en principiell diskussion, samtidigt som den rör en regionalpolitisk fråga som verkligen har högsta aktualitet för detta område i sydöstra Sverige, som har det så besvärligt med sysselsättningen. Jag kommer själv från södra Öland och bor mitt i detta jordbruksdistrikt. Jordbruket har en stor regionalpolitisk betydelse; det är omvittnat här. När det här i kammaren 1977 beslutades om riktlinjerna för jordbrukspolitiken, kom vikten av en sockerbetsodling just på Öland klart fram. När importutrymmet bestämdes till 10—15 22 av vår totala konsumtion, sade man samtidigt att om avkastningen skulle öka eller om vikande konsumtion skulle leda till minskning av arealen, skulle detta inte få drabba sockerbetsodlingen på Öland och inte heller på Gotland, där odlingen har störst betydelse ur sysselsättningssynpunkt. Vi kommer säkert att få anledning att här i kammaren återkomma till dessa frågors betydelse, vilket även Lena Öhrsvik har nämnt, både ur odlarens synpunkt och ur sysselsättningssynpunkt. Vad beträffar sockerbruket som ett monopolföretag skulle jag bara vilja säga att det visserligen är ett monopolföretag, men det har att verka i en bransch som är genomreglerad. Krav kommer från olika håll; från jordbruksnämnden, jordbruksdepartementet och regeringen samt från konsumentdelegationen, som ställer krav på att livsmedelspriserna skall hållas på så låg nivå som möjligt. Producera till lägsta möjliga kostnad! Dessa krav har följts upp. Man har en enprocentig rationaliseringsvinst varje år, som yttrar sig i bättre produktion. Det har verkligen rationaliserats. Från 30 bruk är vi nu nere i sju. Vi har ett sockerbruk på en miljon invånare. I Europa håller man nu på att rationalisera sina bruk, från 230 kommer man kanske ner till under 100. Det är en process som vi redan har passerat här i Sverige. Antalet odlare har också minskat med hälften. För närvarande levererar 520 odlare till bruket i Mörbylånga. Bara för tio år sedan var det antalet över 1 000. Det är således en genomreglerad bransch, där betareal, pris och det stöd som skall utgå, både till odlaren och till bruket, varje år fastställs i förhandlingar. Det är tuffa rationaliseringskrav från staten på betodlarna och sockerbruken. En livsmedelsindustri kan inte jämföras med en bilindustri, eftersom livsmedelsmarknaden är otroligt reglerad. En jämförelse med t.ex. Cementa, som också är ett monopolföretag, men som sätter sina priser till den nivå som marknaden tål, och denna livsmedelsindustri kan inte göras. I livsmedelsindustrin måste man agera både företagsekonomiskt och i en reglerad ekonomi. Det är således motstående krav som måste kombineras. Herr talman! En livsmedelsindustri kan aldrig jämföras med en bilindustri. En strukturrationalisering i den här branschen får helt andra konsekvenser än som skulle bli fallet vid enbart industrirationalisering. Det gäller odlare och industrisysselsatta, det gäller entreprenörer, ja, det gäller en hel bygd. För oss på södra Öland skulle en nedläggning av sockerbruket i Mörbylånga få mycket svåra konsekvenser. Herr talman! Jag har tagit del av denna interpellationsdebatt, men jag har för min bygds del inte blivit lugnad.

Herr talman! Som representant för Kalmar län, och själv sommarboende i detta område, är jag känslomässigt mycket starkt engagerad i att vi skall få ha kvar denna näring. Man brukar säga att det är fruktansvärt när det ryker ur skorstenar, men för oss som kommer över Ölandsbron och ser det ryka på miltals avstånd från skorstenen i Mörbylånga, är det alltid ett mycket stort glädjebud. Tidigare talare har framhållit den principiella betydelsen av den fråga som Lena Öhrsvik har ställt. Det är en intressant fråga. Jag vill bara för min del betona att vi egentligen gärna hade velat ha även jordbruksministern med här i dag. För detta är i själva verket en jordbruksfråga. Inför den omstrukturering och omläggning av svensk jordbrukspolitik som är i sikte hoppas jag att frågan om sockret tas upp till särskild och seriös behandling och att inga drastiska åtgärder vidtas före denna behandling. Sockerbetsodlingen är betydelsefull inte bara för sysselsättningen på södra Öland och i södra Kalmar län utan den är också miljömässigt en av de bästa grödor vi kan ha. Med tanke på vårt arbete för en renare miljö i Östersjön och för miljön över huvud taget finns det all anledning att ta vara på denna fina gröda. Därför hoppas jag att också dessa aspekter skall vägas in i den fortsatta behandlingen av frågan, så att vår bygd får behålla denna fina verksamhet.

Herr talman! Statsrådet Thalén var inte villig att diskutera konkreta fall — och det får jag finna mig i — utan hon ville ha en mer principiell debatt.

Herr talman! Först vill jag kommentera frågan huruvida jag vill eller inte vill diskutera det konkreta fallet. Interpellationen var ställd med utgångspunkt från ett konkret fall, dock var frågorna av principiell natur. Därför är mitt svar också av principiell natur, och jag bör kanske heller inte vidga diskussionen till att gå in i det enskilda fallet. Som det har framförts av flera talare återkommer denna frågeställning när man skall diskutera näringen som sådan. På den sista frågan kan jag svara ganska kort att i varje sådant fall där förutsättningarna förändras har staten både i form av sina länsmyndigheter men också i form av regeringen ett delat ansvar. Det ansvaret har vi också tagit när det gäller olika regionalpolitiska insatser. När sådana förändringar sker går riksdagen, regeringen och länsmyndigheterna i varje enskilt fall in och diskuterar konkreta och praktiska lösningar på de problem som uppstår i de orter som av olika skäl drabbas. Dessutom visar de gångna årens effekter av regionalpolitiken att vi också går in med konkreta insatser i sådana fall där förutsättningarna har förändrats inte genom statliga beslut utan av andra orsaker, så regionalpolitiken har enligt min uppfattning fungerat mycket bra i detta avseende.

Herr talman! Bara en kort påminnelse till Bertil Danielsson i ansvarsfrågan. Han är ledamot av länsstyrelsen i Kalmar län, och jag citerade inledningsvis vad länsstyrelsen har sagt i sitt remissvar. Jag vill läsa upp ytterligare en del av svaret, där det sägs: Det bör därför ej vara givet att statsmakterna utifrån dessa förutsättningar överlåter åt företaget att efter renodlat företagsekonomiska utgångspunkter genomföra sådana nedläggningar av sockerbruk att den svenska sockerbetsodlingen helt slås ut i vissa län. Sockerbolaget borde med sin monopolställning ha skyldighet att iaktta regionalpolitiskt ansvar även utan strikt kostnadstäckning vid smärre avsteg från ur företagsekonomisk synpunkt optimal allokering. Det är bara en liten enkel påminnelse om att länsstyrelsen faktiskt i full enighet — med Bertil Danielsson närvarande — har sagt att även om det skulle inkräkta något på vinstnivån får företaget i detta fall ta sitt ansvar.

Herr talman!

Frågorna berör i stor utsträckning den planerade arbetsmiljökommissionens arbete. Inte minst gäller detta frågorna om arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Till att börja med vill jag framhålla att det inte finns något skäl att ändra på den viktiga principen att arbetsmiljöarbetet skall ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. De framsteg som gjorts i Sverige när det gäller arbetsmiljön beror bl.a. på att parterna tagit ett gemensamt ansvar. Utbyggnaden av företagshälsovården beror i hög grad på initiativ av parterna. Målet med arbetsmiljökommissionens arbete är i första hand att förbättra de allra sämsta arbetsmiljöerna. Inriktningen mot de 400 000 mest utsatta arbetena har valts därför att det behövs en kraftsamling av insatser till de områden som har störst behov. Detta skall utgöra utgångspunkten för att rikta uppmärksamheten på arbetsmiljön i stort. Arbetet skall leda till förslag om hur arbetsmiljön i vid bemärkelse kan förbättras. Arbetsorganisation och andra förhållanden som har betydelse för människors hälsa och arbetsförmåga måste vägas in. Kommissionen kommer att få i uppdrag att fortlöpande lämna förslag till de åtgärder som behövs. På frågan om vidgade befogenheter för lokal fackförening och skyddsombud vill jag framhålla att en av kommissionens viktigaste uppgifter kommer att bli att studera hur det lokala skyddsarbetet och det särskilda arbetstagarinflytandet i arbetsmiljöfrågor fungerar. Vuxenutbildningen blir en allt viktigare fråga. Inte minst gäller detta mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden, men också på grund av dess betydelse för att utjämna utbildningsklyftor mellan människor och grupper. Som regeringen sagt i regeringsförklaringen är återkommande utbildning och kompetensgivande vidareutbildning av stor betydelse i arbetslivet. Dessa frågor är några av de utvecklingsfrågor som ägnas ökad uppmärksamhet inom regeringskansliet och hos bl.a. AMS, arbetsmiljöfonden och arbetslivscentrum. Även när det gäller frågorna om en utveckling av arbetsrätten kan arbetsmiljökommissionens arbete komma att få betydelse. För närvarande pågår också ett arbete inom arbetsmarknadsdepartementet med att ta fram underlag för en allmän utvärdering av den arbetsrättsliga lagstiftningen i syfte att stärka arbetstagarnas ställning. Vidare har flera utredningar tillsatts på arbetsrättens område, av vilka några lämnat förslag som nu bereds i regeringskansliet. Här kan nämnas semesteroch arbetstidsutredningarna, arbetsolycksutredningen och utredningen om arbetsmiljösekretess. Mot den här bakgrunden är jag för närvarande inte beredd att närmare ange vilka ändringar som bör göras i det arbetsrättsliga systemet. Jag vill dock understryka att parternas medverkan är av stor betydelse i ett kommande förändringsarbete.

Herr talman! Utgångspunkten för mina frågor är det som jag och vpk anser, nämligen att frågorna om arbetsmiljöns framtid skall drivas av dem som ”står mitt i skiten” och vet vad det är för fel i arbetsmiljön och vad som bör ändras. Man kan fråga sig om den kommande arbetsmiljökommissionen kommer att ha sådana representanter eller om det som vanligt kommer att vara Organisationssverige och Myndighetssverige på hög nivå som deltar, alltså samma människor som sammanstrålar ideligen. Frågan är om de människor som dagligen brottas med problemen kommer att ha något inflytande på det som blir slutresultatet av kommissionens arbete. På Eko-sändningen kl. 14 i dag omnämndes att Bygghälsan gjort en rapport om ögonskador på byggarbetsplatser. Varannan byggnadsarbetare har ögonskada eller ögonproblem. Hur kan det komma sig att just du har det, frågade man en arbetare. Ja, svarade han, var det fråga om material skulle man nog vara mer rädd om det än man är om byggnadsarbetarnas hälsa. Den människosynen, som i dag så kraftigt kommer till uttryck på arbetsplatserna, visar på maktförhållandena. Det är ett resultat av klasssamarbetet, arbetsmarknadsministern! Bristen i arbetsmiljölagen och 1970 talets övriga lagstiftning på det här området var att man överlät till parterna på arbetsmarknaden att klara av sådana frågor i enlighet med vad som stadgas i medbestämmandelagen. Frågorna om arbetstakt, jäkt, stress, utslagning och utsortering, de s.k. psykosociala frågorna, fick inte någon plats, och har sedan dess inte heller fått någon plats, i arbetarskyddsstyrelsens anvisningar. Det har varit tvingande. Därför lever vi nu under 1980-talet under mycket hårda arbetsmiljövillkor. De kännetecknas av ökade effektivitetskrav, som resulterar i fler utslagna, förtidspensionerade och långtidssjukskrivna. Ackord och prestationslöner kommer åter tillbaka sedan de till en del försvunnit på 1970-talet. Stressfaktorerna i dagens arbetsliv är alltså starka. Belastningsoch förslitningsskadorna är mycket vanliga, både hos industrins människor och i de kvinnodominerade yrkena. Den snabba teknologiska omvandlingen har skett på storkapitalets villkor och har krävt sitt pris: sämre arbetsmiljö, fler utslagna. ”Högintensiva utsugningsmetoder”, kallar LO det ibland. De måste väl på något sätt bekämpas? Vpk har sysslat med de här frågorna i många år och under hela 1980-talet påtalat förhållandena. Senast i våras ställdes i här i riksdagen förslag om att man skulle se över arbetsmiljölagen, men arbetsmarknadsministerns partivänner sade blankt nej: Det behövs inte! Det är därför med stor tillfredsställelse vi nu ser att socialdemokratin vill försöka förbättra arbetsmiljön på de 400 000 jobb där den är sämst. Vad får jag då för svar på de många och kanske svåra frågor jag har ställt? Huvudpunkten är som jag ser det: Har samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare förbättrat arbetsmiljön? Vilken är i så fall orsaken till att arbetsmiljön nu har försämrats, arbetsmarknadsministern — jag tänker då på de 400 000 sämsta arbetsmiljöerna? Det måste väl vara samma orsak till det. I arbetarrörelsens debatt har detta under lång tid varit ganska självklart. Det positiva hände väl 1973-1974 när skyddsombuden fick sin kanske unika ställning arbetsrättsligt och fick rätt att avbryta ett arbete, men bara om det förelåg dödsfall — inte i de fall som numera dyker upp. Skall man hävda den principen blir kommissionens arbete kanske en flopp, precis som Fälldins 400 000 nya jobb, som man sade på Aktuellt i går. När skall arbetet då vara klart? Det skall tydligen utföras pö om pö. Man skall enligt arbetsmarknadsministern även ta upp arbetets organisation undan för undan. Hur långt ned kommer arbetet att förankras? Det kanske arbetsmarknadsministern kan svara på. Kommer de vanliga skyddsombuden, de vanliga yrkesinspektörerna att vara med i arbetet framöver eller kommer det att bli topparna? Att arbetsmarknadsministern med utgångspunkt i sin klassamarbetsfilosofi i det här läget inte vill ge skyddsombuden ökad makt, vilket borde ha varit självklart mot bakgrund av vad som skett under hela 1980-talet, är i så fall bara att beklaga. Men det är helt klart att skulle skyddsombuden få ökad befogenhet att stoppa vansinniga arbetsorga nisationer och arbeten, skulle vi besparas många arbetsskador de närmaste åren framöver. Vuxenutbildningsreformen, som var mycket aktuell när vår statsminister var framtidsminister, har nu somnat in totalt. I dag har AMS och framför allt AMU företagsanpassad smal utbildning, som i sin tur, tillsammans med annan utbildning, resulterat i oerhörda arbetsklyftor inom arbetarleden och inom andra led i företagen. När det gäller frågan om en arbetsrättsreform säger arbetsmarknadsministern i svaret att man skall se närmare på den saken och stärka arbetstagarnas ställning. Men samtidigt säger hon att parternas medverkan är av stor betydelse i förändringsarbetet. Jag vet inte vad som egentligen avses med det. Är det samma blockering här som t.ex. när det gäller fackligt samarbete över gränserna? Där har arbetsgivarna i stort sett vetorätt mot initiativ som skulle vara till förmån för de arbetande. Vad innebär det då att stärka de arbetandes ställning enligt arbetsmarknadsministerns uppfattning?

Herr talman! Den fråga som nu diskuteras är enligt min mening en av de allra viktigaste. Den rör människors rätt till en bra arbetsmiljö. När vi ser hur många som skadas och blir sjuka på grund av sina arbetsmiljöer, måste vi säga att detta är ett stort misslyckande för samhället: 350 000 förtidspensionärer, 105 000 långtidssjukskrivna. Det är siffror, men bakom varje siffra finns en människa, som fått sitt liv ödelagt. Det är verkligen hög tid att ändra på detta; för hundratusentals människor i vårt land är det redan för sent. Av de storstilade löftena före valet om snabba åtgärder mot de 400 000 sämsta arbetsmiljöerna blev det en tumme: en arbetsmiljökommission. Och inte ens tummen har vi ännu fått se i sinnevärlden. När tillsätts arbetsmiljökommissionen? Innan arbetsmiljökommissionen börjar arbeta för att få bort de 400 000 sämsta arbetsmiljöerna vill jag ställa frågan: Vilka är de sämsta arbetsmiljöerna? Jag frågar det därför att det finns en tendens att underskatta farligheten i kvinnors arbete. Kvinnors arbete kan ibland verka lättare. Det är ofta kvinnor som hamnar i tempoarbete på lättare industrier. Men att göra många, många lätta lyft en arbetsdag kan vara mer skadligt för hälsan än att göra några få riktigt tunga. Det är hittills också de riktigt tunga jobben som mest har underlättats med lyftredskap och annan utrustning. Kvinnor har fler anmälda belastningsskador per tusen anställda än män, framför allt skador i nacken. Det beror på att kvinnor i högre grad har arbeten som ger sådana skador — det beror inte på att kvinnors kroppskonstitution är en annan än mäns. De dåliga arbetsmiljöerna och de stora problemen för kvinnorna finns på industrierna, i lokalvården, inom handeln. En snabbköpskassörska lyfter en elefant om dagen! De finns vidare i vården, både inom hemtjänsten och inom sjukvården. Här finns också det nya och växande problemet med datoriseringen inom kontorsyrkena. Här rör det sig inte om eftersläpningar från förr — här rör det sig om helt nya problem, som skapas nu, med våra nuvarande lagar och regler. Det säger någonting om verkningsgraden hos de instrument vi har för att förbättra arbetsmiljöerna. Hur kommer kvinnornas arbetsmiljöproblem att beaktas i kommissionens arbete? Vad menas med de 400 000 sämsta arbetsmiljöerna? Varför just 400 000? Resten då? Det kan väl ändå inte vara så att regeringen tror att det finns bara 400 000 dåliga jobb här i landet. Tyvärr är det inte så. Vilket uppdrag har kommissionen, vilken typ av förändringar är det som måste till? Enligt min mening har vi kommit till en punkt där vi måste förändra arbetets organisation. Det är monotonin, den ständiga upprepningen, som är skadlig. Det är intensiteten som är skadlig. Vi måste få bort ackorden. Vi måste kräva en arbetsorganisation som ger människor möjligheter till ett varierat arbete. Det handlar i grunden, nu som alltid, om makten på arbetsplatserna. De dåliga arbetsmiljöerna har inte att göra med okunnighet. Det är inte brist på information som gör att företag, privata och samhällsägda, erbjuder undermåliga och ovärdiga arbetsmiljöer. Visa mig den arbetsgivare som inte vet att ackordsarbete är skadligt. Det handlar om makten och därmed om att förbättra de fackligt förtroendevaldas möjligheter att agera. Det handlar om att ge skyddsombud ökade befogenheter. Det är inte kartläggning av missförhållanden som behövs. De som står ute på arbetsplatserna och deras fackligt förtroendevalda vet var problemen finns. De behöver makten att driva igenom förändringar. Därför låter det litet vagt när arbetsmarknadsministern säger att kommissionen skall studera hur det lokala arbetet fungerar. Det rör sig om att skärpa lagstiftningen. Jag tror att det knappast finns någon lagstiftning som möts med så liten respekt som arbetsmiljölagstiftningen. Möjligen överträffas den av bestämmelsen att inte gå mot röd gubbe. Hur många har dömts till fängelsestraff i vårt land för brott mot arbetsmiljölagstiftningen? Vi kan räkna dem på den ena handens fingrar. Det kan inte vara rimligt att det skall vara tillåtet att år ut och år in erbjuda arbetsmiljöer som vi vet är skadliga. Arbetsmiljölagstiftningen måste alltså skärpas. Jag vill också veta i vilket tidsperspektiv den ännu obefintliga kommissionen arbetar. Hur många år till skall det dröja? Jag tycker att arbetsmarknadsministern skall presentera en konkret handlingsplan med tydliga mål. Hur långt skall vi ha nått om ett år, om fem och om tio? Svaren i denna diskussion har hittills varit alltför otydliga.

Herr talman! Jag hade inte tänkt säga någonting i den här debatten, men jag kunde inte låta bli. Nu sade Annika Åhnberg i och för sig en hel del av vad jag tänkt att säga. Bl.a. talade hon om kvinnoarbete som är djupt undervärderat när det gäller arbetsmiljön. Regeringen har nu hävdat att man skall kartlägga de 400 000 farligaste jobben. Utreda och kartlägga efter alla dessa år av socialdemokratiskt maktinnehav! Årtionde efter årtionde har det här skett. Arbetare mördas faktiskt fortfarande i dåliga arbetsmiljöer. Arbetare och andra får av lönsamhetsskäl sina liv förstörda till följd av dåliga arbetsmiljöer. Lönsamhet för vem och till vilket pris? Asbest, lösningsmedel, belastningsskador, styren och annat — den socialdemokratiska regeringen säger att frågorna skall utredas. Den blinda jakten på ekonomisk tillväxt har varit viktigare än skyddet av människors liv. Man har helt enkelt sålt ut människor, och man fortsätter att sälja ut människor — av lönsamhetsskäl, fru arbetsmarknadsminister! Samhället måste helt klart ställa upp ramar för vad som är acceptabelt. Vi måste ha juridiskt bindande gränsvärden när det gäller arbetsmiljön. Det går inte att tolerera rekommendationer eller allmänt flum. Det måste bli en skärpning av gränsvärdena, så att det blir värden som helt och hållet baseras på hälsoaspekterna. Dessutom är arbetsmiljön en internationell fråga. Varför ställer inte socialdemokraterna upp på en socialklausul, som innebär att vi tar ansvar för den handel som vi bedriver? Eller skall det vara så, att vi skall kunna köpa billiga varor från multinationella företag som förlagts till u-länderna och som har direkt vidriga arbetsvillkor? Skall vi ta något ansvar härvidlag, eller skall vi acceptera de multinationella företagens syn på människan? Det gäller för en arbetarregering att ta ställning. Eller är så billiga varor som möjligt det enda som räknas? Jag vill fråga om arbetsmarknadsministern accepterar tanken på en socialklausul, ett socialt ansvar, när det gäller handel? Är ni villiga att arbeta för inom landet juridiskt bindande gränsvärden beträffande arbetsmiljön och för en skärpning av gränsvärdena, där hälsoaspekten utgör grunden? I dag har vi ju gränsvärden och rekommendationer som ligger långt över vad människor tål. Man räknar alltså med ett visst människospill. Är socialdemokraterna dessutom villiga att införa, förutom vissa förbud och annat, ekonomiska styrmedel, exempelvis en ordentlig landstingsskatt på de företag som orsakar stora arbetsmiljöskador? Ekonomiska styrmedel är en detalj för att komma till rätta med problemen. Är arbetsmarknadsministern också villig att ge inte bara facket utan varje enskild arbetstagare som sysslar med någonting i produktionen laglig rätt att få full insyn i vad produkterna innehåller? Kommer de vanligaste s.k. kvinnoarbetena att belysas i kommissionen? Det är en viktig sak. En annan sak som jag undrar om arbetsmarknadsministern ställer sig bakom är en helt rökfri arbetsmiljö. I Norge och i andra länder har man infört lagstiftning härvidlag. Hur kan ett land som har haft en socialdemokratisk regering så pass länge — med undantag för några få år — acceptera ackordslöner? Det är ju förnedrande för skogsarbetare att ha det som i dag. Varför kan inte regeringen sätta upp gränser för vad som skall accepteras? Jag är ledsen, men vänster-höger-etablissemanget tycker uppenbarligen att jakten på ekonomisk tillväxt och lönsamhet är mycket viktigare än individens hälsa. Därför offras människor. Jag skall avsluta med en parentes: När såg man LO gå ut med ett varsel om en ordentlig storstrejk för en bättre arbetsmiljö? Men för några kronor i veckan kan man gå ut.